Herr talman! Herr Jadestig har frågat mig om jag är villig att medverka till att en ny handelsstålsutredning snarast tillsätts. Bakgrunden till frågan är att båda de alternativ som utredningsmannen, professor Nabseth, skisserar i sin utredning skulle drabba Hallstahammars AB mycket hårt. Handelsstålsutredningen har varit en enmansutredning, och de förslag som presenteras är utredningsmannens. I utredningsarbetet har dock deltagit en särskild expertgrupp. där också de mindre handelsstålsverken haft en gemensam representant. Utredningen har såväl vid besök i Hallstahammar som i andra former haft diskussioner med företagsledningen, de fackliga organisationerna och kommunen. Den utredning som genomförts har i enlighet med sina direktiv varit en företagsorienterad analys och bedömning av tänkbara utvecklingslinjer i strukturomvandlingen av den svenska handelsstålsindustrin. Detta har bl.a. inneburit att sysselsättningsaspekterna endast behandlats i så måtto att konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ beräknats. För övergripande närings och regionalpolitiska överväganden är utredningen genom denna begränsning självfallet inte tillräcklig. Som jag för en dryg vecka sedan redovisade här i kammaren har redan initiativ tagits för att göra erforderliga kompletteringar av beslutsunderlaget. Den särskilda arbetsgrupp som tillkallats har till uppgift att medverka i arbetet med att utforma erforderliga åtgärder från samhällets sida för att åstadkomma önskvärda förändringar i vad avser bl.a. produktionsinriktning. Gruppen skall vidare överväga vilka särskilda åtgärder som krävs för att säkra sysselsättningen på berörda orter. I arbetsgruppen. som kommer att hålla löpande kontakt med berörda kommuner och länsstyrelser, ingår bl.a. representanter för de fackliga organisationerna. Jag har tidigare flera gånger framhållit att stålindustrins utveckling 169 170 måste formas i nära samråd med alla berörda parter. Det arbete som nu inleds bör enligt min mening ge goda förutsättningar för detta. Jag ser därför ingen anledning att nu starta en ny branschutredning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag formulerade min fråga dagen före offentliggörandet av enmansutredaren Lars Nabseths betänkande. Jag var nämligen kommunens representant, när Nabseth sammankallat representanterna för de kommuner som hårdast skulle drabbas av hans alster, och vi fick ta del av utredningen dagen före. Där samlades alltså på departementet representanterna för de fyra kommuner som efter utredarens dom hade att invänta sitt öde. Säkert hade utredaren tidigare informerat företagen, och via sina branschorganisationer var de i tid väl informerade, det hade jag förstått. Kommunerna kom så att säga i sista hand. Jag kände därför att jag måste reagera och ställa en fråga till industriministern. Professor Nabseth har lagt fram sina synpunkter på hur han anser att svensk järnhantering borde se ut 1985. Men vad händer därefter? Det är ingen långsiktig plan som det gäller. I sin utredning konstaterar han själv att det som händer om några år rimligen bör tas upp till vidare utredning. Enligt vad jag har kunnat finna när jag läst materialet i denna fråga finns det i dag inte förankring i några instanser för utredningens tankegångar. Jag har träffat företagsledare som sagt att denna utredning inte är gjord med någon branschkunnighet. Ja, det finns företagsledare som kallar den rent nonsens. Berörda fackliga organisationer har inte välvilligt godtagit synpunkterna, och kommunerna har inte ens haft en chans till rådslag. Professor Nabseth hade t.ex. inte varit i kontakt med företrädare för min hemort. Däremot har delar av expertgruppen, nämligen de fackliga företrädarna, haft vissa informella sådana kontakter. Statsrådet har säkerligen stått i talarstolar med devisen ”Vi kan inte tänka oss denna bygd utan jordbruk”. Låt mig säga att vi i Bergslagsområdet inte kan tänka oss vår bygd utan en järnhantering. En utredning som endast gör företagsekonomiska lönsamhetsbedömningar — utan hänsyn till samhällsekonomiska och sysselsättnings och regionalpolitiska konsekvenser -— är inte något bra utgångsläge och sålunda inte en lämplig plattform för åtgärder — möjligen duger den som debattmaterial. Men utredningen har väl andra syften, herr statsråd? Jag lyssnade på statsrådets medverkan i TV i söndags. Den argumentation som då anfördes av statsrådet som motargument mot uppbyggnaden av Stålverk 80 var att de kapitalresurser som skulle bindas i detta företag i stället borde nyttjas för att ”rädda Bergslagens bruksorter”. Nu tycks dock t.ex. bruksledningen i Hallstahammar bygga upp sin framtidstro för överlevnad bl.a. på att få ämnen via stålverksutbyggnaden i Luleå. Ett annat krav är ett förstatligande av näringen, och denna tanke ger - Nr 130 nu även professor Ulf af Trolle sitt helhjärtade stöd. Torsdagen den Låt mig till sist få ställa en fråga till industriministern: Delar statsrådet = 12 maj 1977 uppfattningen att inga direkta åtgärder bör vidtas förrän den framtida. ägarstrukturen inom handelsstålsområdet närmare klarlagts? Det tycker. Om en ny handelsjag är det väsentliga i denna debatt.
Herr talman! Jag vill för herr Jadestig betona att den föreliggande utredningen är en utgångspunkt för det förhandlingsarbete som nu tagit sin början.

Herr talman! Att vi behöver en strukturrationalisering och en produktionsuppdelning står klart för mig. Jag. tror också att det är mycket viktigt att vi på handelsstålsområdet gör stora nyinvesteringar. Vi behöver såvilt jag förstår samla nationens resurser för att bevara de traditionella och framgångsrika verksamhetsområdenas slagkraft i den internationella konkurrensen. För att vi skall lyckas med det krävs att staten spelar den ledande rollen på området. Jag tror inte på de självläkande krafterna i detta spel. Det är bara staten som har resurserna för att trygga den sysselsättning det gäller, och det är på de grundläggande förutsättningarna som jag menar att en ny utredning borde komma till stånd. Den bör inte ha en sådan ensidig uppläggning som professor Nabseths utredning uppvisar.
Herr talman! Det är ett rimligt utgångsläge i det skede som förhandlingarna nu befinner sig i att de ska drivas förutsättningslöst. Det är en illusion att tro att en ny utredning skulle kunna tillföra förhandlingarna någonting nytt. Det sakmaterial man behöver för förhandlingarna föreligger redan.
Herr talman! Statsrådet hänvisar till referensgrupperna som har arbetat vid sidan om professor Nabseth. Låt mig få hänvisa till det uttalande som de berörda parterna gjorde den 20 april och som ger uttryck för en positiv vilja att lösa frågorna. Det uttalandet är säkert ett för herr statsrådet känt dokument. Låt mig till sist bara säga att om statsrådet är beredd att angripa den 171 här problematiken med en öppen vilja att lösa frågorna tror jag han finner alt vi behöver samhällets stöd.
Herr talman! Som framgått av mitt svar och mina övriga inlägg går jag som ansvarigt statsråd till verket utan förutfattade meningar. Vi har att söka lösningar som skall säkra sysselsättningen och bidra till att branschen och dess företag kan leva vidare och utvecklas.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat vilka initiativ jag avser att ta för att förhindra att företag, som kommit till en ort som ersätlningsindustri och där samhället satsat stora pengar, skall kunna fatta beslut på egen hand om att flytta delar av produktionen. Herr Olsson synes med sin fråga närmast mena att nuvarande regler för lokaliseringsstöd bör kompletteras om dessa inte är tillräckliga för att tillse att företagen uppfyller de motprestationer som utlovades när stödet beviljades. Bakgrunden till herr Olssons fråga är utvecklingen vid E. A. Resengrens AB:s fabrik i Nykroppa. Jag vill därför först kommentera utvecklingen vid detta företag för att sedan något redogöra för hur staten sökt gardera sig för att beviljat lokaliseringsstöd inte missbrukas. År 1971 bildade Statsföretag och Coronaverken ett gemensamt dotterbolag, Staros AB, för att i Nykroppa tillverka brand och hissdörrar till främst flerfamiljshus. Fabriken skulle vid full kapacitet sysselsätta ca 220 personer. Som grund för sysselsättnings och produktionsprognoserna låg ett antagande om fortsatt hög produktion av flerfamiljshus. Detta antagande visade sig vara felaktigt, och antalet anstältda vid företaget kom att bli lägre än beräknat. Vid etableringen utgick regionalpolitiskt stöd. I lokaliseringsbidrag fick bolaget 3189 000 kr. permitteringar kommer att äga rum under innevarande år. Samtidigt pågår Nr 130 Nykroppa.

vissa fall När det gäller den principiella fråga som herr Olsson ställt vill jag poängtera att syftet med lokaliseringsstödet är att få ull stånd utbyggnader eller nyetableringar som ger nya arbetstillfällen. Staten har på skilda sätt sökt gardera sig för att stödet inte används för annat ändamål än vad det är tiskt stöd. Om man ser till lokaliseringsbidraget kan detta enbart utgå till byggnadsinvesteringar. Företaget får inte ut bidraget förrän byggnaden står färdig och slutbesiktigad och alla fakturor har redovisats till AMS. Jag anser att det är väl sörjt för att pengarna inte stoppas i ”egen ficka” utan går till byggnationen. När bidraget är utbetalt kan detta helt elier delvis krävas åter i vissa fall, bl.a. om bidragstagaren lägger ner rörelsen, om bidragstagaren utan tillstånd använder bidraget för annat ändamål än som var avsett och om bidragstagaren 1 övrigt bryter mot de villkor som föreskrevs när bidraget beviljades. Liknande regler gäller för lokaliseringslånenr.

Det är möjligt att en sådan ordning ytterligare skulle kunna trygga att huvudsyftet med bidraget, dvs. att skapa nya efter dessa riktlinjer bör lämpligen prövas efter att utredningen lämnat sitt förslag.

Herr talman! Först vill jag tacka industriminister Åsling för svaret, som var grundligt och väl genomarbetat. När jag tagit upp frågan huruvida ett företag som fått ta emot statligt stöd i torm av lån och bidrag på egen hand skall kunna fatta beslut om att flytta produktionen eller delar därav har jag såsom framgår av motiveringen tagit fram ett konkret exempel från Värmland, nämligen Rosengrens i Nykroppa. Herr talman! Egentligen vill jag diskutera principerna i de fall företag som i fallet Rosengrens inte uppfyller den sysselsättningseffekt som ställs 173 I utsikt vid ansökan om lokaliseringsstöd. Jag menar att man av företag som kommit i åtnjutande av lokaliseringsbidrag, lån, avskrivningslån, lånegaranti m.m. måste ha rätt att kräva vissa motprestationer och att det här kan vara motiverat att bestämmelserna om motprestationer på något sätt kompletteras och skärps. I många fall har den statliga satsningen varit av avgörande betydelse för att ctableringen skulle kunna ske. Så var fallet för fem år sedan, då det hårt drabbade Nykroppa skulle få sin ersättningsindustri. I detta aktuella fall rör det sig om en total satsning på omkring 11 milj.kr. i samband med byggandet av den fabrik som uppfördes för att kunna ge plats åt mellan 225 och 250 anställda. I dag arbetar 150 personer i fabriken, och uppenbar risk föreligger för att denna styrka kommer att skäras ner betydligt genom att delar av produktionen skall flyttas från Nykroppa. Detta har skapat stor oro i den redan tidigare hårt drabbade bygden. Vi kan säkert ta fram liknande exempel från andra håll i tandet, och min fråga till industriministern är närmast, om en sådan utveckling inom ett företag överensstämmer med ett företags samhälleliga ansvar. Jag har haft flera skäl att fundera över om vi inte borde ha en lagstiftning som gör det möjligt att kräva bättre redovisning av lokaliseringsmedel och i vissa fall återbetalning — med andra ord en skärpt kontroll av lokaliseringsmedlens användning. En sådan samhällskontroll borde vara en avgjord tillgång också för en regering och synnerligast för dess ekonomiminister.
Herr talman! Jag vill hänvisa till vad jag sade i mitt svar, att frågan nu är föremål för sysselsättningsutredningens överväganden. Jag vill betona för herr Olsson att vi självfallet, om det visar sig att sysselsättningsutredningens analys av frågan vitsordar behovet av särskilda åtgärder, är beredda att lägga fram förslag till regler som skulle kunna reglera detta förhållande.
Herr talman! Jag är tacksam för detta besked, och det är klart att jag med verkligt stort intresse skall följa vad sysselsättningsutredningen kommer fram till. Det här är nämligen ett fall som — det vågar jag påstå — har upprört hela vårt län. Jag tycker inte att det får gå till på det här sättet, att ett företag som praktiskt taget sitter i fabror statens knä självt har att besluta om när det skall företa personalneddragningar på orter där sysselsättningen till stor del är beroende av just det företaget. Därför tror jag att det blir nödvändigt med en skärpt lagstiftning, och jag skall med stort intresse avvakta vad utredningen resulterar i.

Herr talman! För att man skall kunna bedriva en framgångsrik regionalpolitik är det vissa saker som måste föreligga och som vi socialdemokrater anser vara väsentliga och grundläggande. Vi måste ha en stark ekonomi och ett expansivt näringsliv för att målsättningarna arbete åt alla och regional balans skall kunna uppfyllas. Närings-, arbetsmarknadsoch regionalpolitiken hör intimt samman. Samhället måste ha resurser och vilja att gå in och styra och leda utvecklingen. Samhället måste ta det yttersta ansvaret för människors rätt till arbete och trygghet. Såväl industrisektorn som servicesektorn måste utvecklas och nödvändiga resurser ställas till förfogande både när det gäller kapital och planering. De olika stödåtgärderna skall vara inriktade på branscher, företag och regioner som drabbas av svårigheter och icke spridas ut till alla, ty då kan man inte uppnå de uppställda målen. Därför är vi socialdemokrater kritiska mot den borgerliga regeringens ekonomiska politik och även mot dess sysselsättningspolitik. Vår inställning till dessa frågor har redovisats i det särskilda yttrandet, där vi omnämner vissa motioner, t.ex. de som berör frågan om strukturfond, ökade resurser till arbetsförmedlingar, jämställdheten mellan män och kvinnor samt underlättandet för ungdom, kvinnor och handikappade att få sysselsättning. Även med anledning av propositionen 95 om vissa industrioch sysselsättningsstimulerande åtgärder och propositionen 105 om åtgärder för textiloch konfektionsindustrin har vi motioner. Men det finns många fler som jag inte skall räkna upp. En hel del av dessa motioner har följts upp i de olika utskotten med reservationer, som sedan avslagits av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Ansvaret faller helt och hållet på den borgerliga majoriteten, om vi får såväl en ökning av arbetslösheten som en ojämnare regional balans. Sedan den borgerliga regeringen tillträtt har industrisysselsättningen minskat med ca 35 000 sysselsatta. Momshöjning och devalvering kommer enligt vissa ekonomers prognoser att medföra att arbetslösheten i slutet av detta år ökar med 40 000 i förhållande till dagens läge. Jämfört med dagens siffror innebär detta en ökning med 60 96. Hela minskningen sker inom industrisektorn. Herr Stridsman! Var finns i dag era stolta paroller om 400 000 nya jobb, varav flertalet inom industrin? När ni i valrörelsen kastade ut denna siffra hade ni som bakgrund att ni i 1973 års valrörelse hade lovat 100 000 nya arbeten. Men valet medförde ju en annan politisk sammansättning av riksdagen. Under den socialdemokratiska regeringens tid uppfylldes det målet mer än väl, trots att vi hade en djup lågkonjunktur. Hur kommer det nu att bli under denna treårsperiod? Kommer industrisysselsättningen att minska med 100 000 människor? Med sådana här siffror som bakgrund förstår alla att det inte är lätt att bedriva en effektiv regionalpolitik. Oron ute i landet återspeglas också i det stora antal motioner som tar upp olika regioners problem. I dag föreligger motioner inte bara från representanter för skogslänen utan även i mycket stor utsträckning från representanter för de södra och mellersta delarna av vårt land. Detta gäller också de så ofta kritiserade storstadsområdena, som enligt en mängd centerpartistiska motionärer har haft en alldeles för stor arbetsmarknad. Hur är det i Göteborgsoch Skåneregionerna i dag? Hälsar ni från centern deras problem med glädje eller är ni beredda att även där vidtaga åtgärder för att klara människornas sysselsättning? Eller tänker ni arbeta för att vi skall få en omvänd flyttningsvåg, nämligen från storstadsområdena till andra delar av landet? I reservationen 6 säger vi socialdemokrater att vi delar motionärernas oro inför framtiden. Regionalpolitiken är avhängig av regeringens allmänna ekonomiska politik. Vi kritiserar den förda politiken. Många trodde att regeringsskiftet skulle medföra en ökad investeringsvilja från industrin, men på grund av bl.a. ryckigheten i t.ex. energipolitiken vågar de privata företagen i dag inte investera. Tillförsikten inför framtiden har minskat även bland företagarna, och med tanke på att regeringens politik dessutom ligger på kollisionskurs med de stora löntagarkollektiven är framtiden dyster när det gäller arbete och trygghet åt alla. Det bör vara uppenbart för var och en att det i ett sådant läge är svårt att nylokalisera industrier till utsatta kommuner och län. De lokala motionerna är inte heltäckande. Även i regioner varifrån det icke fö religger något motionsyrkande finns oron inför framtiden. För att klara problemen måste regeringen ändra sin politik i riktning mot de förslag vi fört fram från socialdemokratiskt håll i olika frågor. Planeringen måste bli mer övergripande, och länsgränser får icke utgöra något hinder för en gemensam planering, vilket vi också framhållit. I den socialdemokratiska regeringens proposition 211, som vi behandlade i höstas, finns riktlinjerna för vår syn på regionalpolitiken. Vi följde då upp propositionen i ett antal reservationer, som samtliga avslogs av riksdagsmajoriteten. Nu följer vi på nytt upp dessa frågor för att markera att vi icke ändrat uppfattning. Det framgår också av vårt förut nämnda särskilda yttrande. De medvetna och kraftiga regionalpolitiska satsningar som gjordes i vårt land under socialdemokratisk ledning har medverkat till en bättre balans mellan olika regioner och län. Den fortsatta målsättningen är att stödet skall utgå till de områden där problemen är störst. Dit hör alltjämt skogslänen i norr. Arbetslösheten är där fortfarande större än i landet i övrigt. Man har en låg förvärvsgrad, särskilt bland kvinnor, en ogynnsam åldersfördelning samt mycket små och känsliga arbetsmarknader. Därutöver finns en inomregional obalans, som måste uppmärksammas i detta sammanhang. Men det finns också problem utanför stödområdet. Det kan gälla re-' gioner där en speciell bransch varit dominerande, t.ex. Boråsområdet. Det kan vara kriser inom varvsindustrin och andra strukturella problem, som medför att sysselsättningen sjunker. Så är fallet t.ex. i Göteborgsregionen som fått stora problem, och det gäller även orter som domineras av ståloch glasindustrin, för att ta några exempel. Men även inom andra orter, som jag här icke berör, måste samhället ta på sig ett ansvar och skaffa sig de styrmedel som behövs för att klara uppgiften. I reservationen 2 tar vi socialdemokrater upp frågan om möjligheten att styra företagens nylokalisering. Herr Åsling sade i går här i kammaren att det fortfarande finns vissa industrier som expanderar. Vi reservanter säger att det är osäkert om systemet med lokaliseringssamverkan ger oss tillräckliga medel när det gäller att lokalisera företag till orter där de med tanke på målsättningen för regionalpolitiken och från samhällets synpunkt totalt sett bäst behövs. Om det skulle visa sig att lokaliseringssamrådet icke räcker till, anser vi att en lagstiftning om etableringskontroll bör tillgripas. Personligen tror jag att detta i framtiden blir en nödvändighet, om vi skall kunna skapa sysselsättning åt människor i de industrifattiga delarna av vårt land. Jag måste uttrycka min förvåning över att inte centerpartiets representanter i utskottet följer samma linje och ansluter sig till vår reservation. I motionen 1812 till 1972 års riksdag krävde centern i en partimotion att man skulle pröva särskilda investeringsoch etableringsavgifter i det som centern kallade stockningsområdena. Herr Stridsman och jag satt med i en utredning som föreslog etableringskontroll genom en speciell lagstiftning. Vad är det nu som gjort att herr Stridsman har ändrat upp fattning? Och inte bara herr Stridsman, utan hela centerpartiet! Är det påverkan från de andra borgerliga partierna, eller beror det på att ni i dag tycker att vi nått målet att klara den regionala balansen i framtiden, så att ingenting ytterligare behöver göras? Men det är inte bara fråga om hur man skall följa upp regionalpolitiken på riksplanet, utan det gäller ju också att kunna följa upp satsningarna på det lokala planet. Beträffande företag som har lokaliserats ut hävdar vi i reservationen 3 att kommunerna skall ha rätt att utse styrelserepresentanter i dessa företag. Ofta är hela bygdens näringsliv beroende av och uppbyggt kring en utlokaliserad industri. Kommunerna får mer och mer ansvar för sysselsättningsplaneringen inom sitt område, och många gånger är de investeringar som görs på servicesidan större än de som görs i industrin. Ofta har kommunerna även medverkat till lokaliseringen genom att uppföra byggnader, ansvara för bostadsproduktionen och ordna service på olika områden, och då anser vi det nödvändigt att de också har insyn i företagen, så att de kan följa verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder för att inte göra felinvesteringar i framtiden. När det gäller kommunala industrilokaler godtar vi propositionens förslag om bidrag till uppförande av sådana. Vi ser dock en viss risk för att olika kommuner kan konkurrera med varandra om företag genom t.ex. subventionering av hyrorna. Då blir det säkert de starkaste kommunerna som vinner dragkampen. Därför anser vi det konsekvent att samma villkor för hyressättningen skall gälla för kommunala industrilokaler som för statliga industricentra. Det skall inte ges några subventioner. Vidare bör man som en allmän riktpunkt ha att minst hälften av den totala ytan skall vara uthyrd innan byggandet får sättas i gång. Samma bestämmelser gäller för industricentra. En osund konkurrens mellan dessa två typer av regionalpolitiska satsningar får icke förekomma — det vinner ingen på, allra minst om man har målsättningen arbete åt alla. En meningsfull regionalpolitik måste även innefatta åtgärder för att skapa sysselsättning åt glesbygdens människor, särskilt då åt dem som är ortsbundna och rotade ute i glesbygdskommunerna. Här stöter vi på särskilda svårigheter med låg förvärvsgrad — speciellt bland kvinnorna — långa avstånd och brist på arbetstillfällen. Det gäller därför att pröva nya vägar och ta till vara alla uppslag till ny sysselsättning genom systematiska och noggranna inventeringar i kommunerna. Här krävs fantasi och politisk vilja för att hitta nya former att skapa sysselsättning vid sidan av de traditionella beredskapsarbetena, IKS-verksamheten och glesbygdsstödet. Vi reservanter anser det lämpligt att sysselsättningsutredningen får i uppdrag att i någon eller några utpräglade glesbygdskommuner försöksvis pröva de uppslag som framförs i motionen 410. Vi trodde väl också vid utskottsbehandlingen att åtminstone centerpartiet, som under valrörelsen hade lovat kraftiga insatser i glesbygden, skulle stödja en försöksverksamhet av detta slag, men även i detta fall visade centern människorna ute i glesbygderna kalla handen; vallöftena var bara luft. Jag har nu berört fem av reservationerna från socialdemokratiskt håll. Vi har också en reservation, nr 1, angående befolkningsramarna, och den kommer fru Hörnlund senare under debatten att kommentera utförligare. Men nog var det ett märkligt beslut riksdagen fattade i höstas — och när man nu läser utskottets betänkande verkar det som om även den borgerliga utskottsmajoriteten är på glid bort från detsamma. Herr talman!

Herr talman! I de delar av utskottets betänkande där budgetpropositionens förslag behandlas råder det i stort sett enighet i utskottet. Däremot finns delade meningar när det gäller behandlingen av vissa inlämnade motioner. Innan jag kommer in på reservationerna vill jag beröra den nya inriktning som regionalpolitiken fått. Utskottets betänkande är ett fullföljande av förra höstens riksdagsbeslut om regionalpolitikens framtida inriktning. I riksdagsbeslutet betonades att politiken bör förstärkas så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö. Vidare underströks i höstens riksdagsbeslut att en strävan bör vara att med olika regionalpolitiska åtgärder inom länen arbeta för en bättre inomregional balans. Att regionalpolitiken nu fått en mera decentralistisk inriktning innebär också att länsstyrelsernas planering i vissa avseenden måste modifieras. Sysselsättningsfrågorna får en ökad vikt i samhällsplaneringen. Det blir en mer lokal sysselsättningsplanering med sikte på väl fungerande lokala arbetsmarknader. Det sker en anpassning mellan lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser å ena sidan och anordnandet av kommunikationer å andra sidan, så att arbetsresorna inte blir för långa. Särskilt för makarna i en familj är det betydelsefullt att undanröja förvärvshinder i arbetslivet av det slag som bristen på resemöjligheter utgör. Därmed skapas också ökad jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Kort sagt: Den nya regeringens planeringsinriktning är mer offensiv än den tidigare regeringens när det gäller att åstadkomma arbete på de orter där sysselsättningssituationen är som svårast. Det var också därför utskottsoch riksdagsmajoriteten slog fast i fjol att en av regionalpolitikens viktigaste uppgifter de kommande åren är att förbättra den inomregionala balansen. De tillgängliga resurserna får inte fördelas på ett sådant sätt att utvecklingen i mindre och medelstora orter hämmas. Även små orter skall kunna leva kvar. Det är på det här området de grundläggande skillnaderna finns och verkar att bestå mellan utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska reservanterna. Utskottets vice ordförande, herr Fagerlund, har i sitt an förande helt gått förbi just den här problematiken. Han nämnde visserligen att den gamla regeringen uppmärksammade den regionala obalansen, men det är just detta som var felet med den gamla regeringens politik. Det stannade vid att man uppmärksammade obalansen, men man gjorde ingenting åt den. Det är först nu, när vi fått en ny regering som utgår från fjolårets riksdagsbeslut, som det blivit en helt annan inriktning på den här politiken. Jag har tidigare nämnt att utskottet i stort sett är enigt om de delar i betänkandet som berör budgetpropositionen. Innan jag kommer in på reservationerna i utskottsbetänkandet vill jag något beröra industriministerns förslag om användning av det s.k. offertsystemet inom ramen för det regionalpolitiska stödet. Offertsystemet aktualiserades redan 1969, när Statsföretag AB bildades. Dåvarande industriministern framhöll att han tillmätte offertsystemet stor betydelse för att det företagsekonomiska intresset skulle kunna förenas med det samhällsekonomiska. Statsföretag skulle åläggas skyldighet att lämna offert för att fullgöra sådana särskilda uppgifter som ägaren/staten begärde att bolaget skulle fullgöra. Men mellan åren 1969 och 1977 har frågan om offertsystemet så gott som legat still. De socialdemokratiska industriministrarna har varit passiva. Det är först nu, när vi fått en ny regering och en ny industriminister, som offertsystemet ges en reell möjlighet att prövas i regionalpolitiskt syfte.

Utskottet är också helt enhälligt och biträder detta förslag i propositionen. Sedan, herr talman, skall jag be att få komma in på reservationerna. Det är en intressant iakttagelse man gör när man läser reservationen 1 om befolkningsramarna. Utskottets vice ordförande talade om märkliga beslut som tagits. Jag tycker att reservationen är ännu märkligare, om man skall använda sådana här ord i det här sammanhanget. Det som var visdomsord för reservanterna hösten 1972, när riksdagen fattade det regionalpolitiska planeringsbeslutet, är nu raka motsatsen för reservanterna. Och det som var flexibelt 1972 är 1977 ett fixt tal. Reservanterna kritiserar oss som tillhör utskottsmajoriteten för valet av planeringsteknik och vill ha flexibilitet i den regionalpolitiska planeringen, men i nästa andetag yrkar man bifall till motionen 893 om att ange ett fast befolkningstal för Malmöhus län. Det är mycket märkligt, herr Fagerlund. Jag vill ge ett gott råd till reservanterna. Ni måste försöka klara upp den förvirring som finns bakom reservationen 1. Jag väntar med intresse på ett besked. Reservationen 2 angående etableringskontroll är i stora delar en kopia av reservationen 5 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:7. Vi behandlade frågan i höstas och har inte funnit anledning att nu frångå vår ståndpunkt då. Det skulle vara ett förhastat handlande att redan nu binda sig för ett beslut, som reservanterna vill. Vi bör väl i alla fall först få pröva och få erfarenheter av vad överenskommelsen mellan Industriförbundet och den gamla regeringen kan vara värd. Vi bör ge etableringsdelegationen chansen att verka en tid innan man rusar i väg i den här frågan. Sedan vill jag också fästa utskottets socialdemokratiska ledamöters uppmärksamhet på att den lokaliseringspåverkan som nu inletts kommer att fullföljas även på länsplanet. I arbetet med lokaliseringspåverkan på länsnivå skall länsstyrelsen samverka med företagarföreningen och länsarbetsnämnden. Till herr Fagerlund vill jag säga att det är riktigt att vi satt i samma utredning, och det är riktigt att vi från partiet har haft motioner om etableringstillstånd eller — om man så vill kalla det — etableringskontroll. Men, herr Fagerlund, om det nu är så att ni vill flytta industrier till vissa industrifattiga regioner i det här landet — och sådana har vi gott om — då är jag väldigt intresserad av att få ett besked om varifrån ni skall flytta dessa industrier. Och jag vill fråga: Varifrån skall ni flytta de här industrierna? Blir det från Malmöhus län? Blir det från Göteborg, från Stockholm eller kanske från Kronobergs län som vi kommer att få industrier till Norrbotten? Eftersom ni nu har deklarerat att ni vill ha denna kontroll redan nu och att ni vill kunna flytta industrierna är jag intresserad av att veta varifrån ni tar dem och vart ni skall flytta dem. Utskottets vice ordförande har som huvudmotionär också aktualiserat frågan om kommunal styrelserepresentation i företag som får lokaliseringsstöd. I utskottet har vi uttryckt sympati för motionens allmänna syfte att förbättra kommunernas kännedom om utvecklingen i företagen. Men vi har väldigt svårt att förstå varför just företag som får lokaliseringsstöd skall omgärdas med särskilda regler. Effekten kan bli den att intresset från företagens sida för att etablera sig i stödområdena minskar. Jag har genom några års erfarenheter från arbetet i AMS:s lokaliseringsdelegation fått intrycket att av de företag som söker och erhåller lokaliseringsstöd är huvudparten av den storleksordningen att något utvecklat styrelsearbete inte förekommer. I flera fall kan det vara fråga om företag som nystartats av tidigare anställda, för vilka av naturliga skäl styrelsearbetet i praktiken mera blir en formsak. Därför tror jag inte att principen med kommunala representanter är den rätta vägen att få den insyn som åsyftas i reservationen 3.

I budgetpropositionen har industriministern föreslagit att man nästa budgetår skall införa en möjlighet att i vissa fall ge statligt stöd till kom muner för att på mindre orter inom det inre stödområdet uppföra industrilokaler för uthyrning. Utskottet har funnit det förslaget vara ett värdefullt inslag av regionalpolitisk art. Socialdemokraterna i utskottet har godtagit propositionens förslag om bidrag till uppförande av kommunala industrilokaler. Vad som skiljer utskottsledamöterna är att socialdemokraterna i reservationen 4, såsom också herr Fagerlund har sagt här tidigare, vill att reglerna för uppförande av kommunala industrilokaler skall likställas med dem som gäller för statliga industricentra. Reservanterna vill ha garantier för att innan uppförande av kommunala industrilokaler påbörjas minst hälften av den totala ytan skall vara uthyrd. Vi som företräder utskottsmajoriteten tror inte att de regler som reservanterna föreslår behövs. Genom att vi förutsätter att handläggningen av bidragsärenden görs av regeringen i varje enskilt fall behöver ingen tveksamhet råda inför den nya form av stöd till kommunala industrilokaler som föreslagits i propositionen. Och med den överblick och sammanhållning som finns på central nivå tror jag att man utesluter risken för det som herr Fagerlund var inne på — att det kan bli felinvesteringar. I reservationen 5 föreslås försök med sysselsättningsskapande åtgärder i glesbygdskommunerna. Försöken skall omfatta differentierade bidrag till beredskapsoch IKS-arbeten, lämpliga för kvinnor och ungdomar, extra stimulansmedel till daghemsbyggande samt till kollektivtrafik för att underlätta arbetsresor. Reservationen 5 bygger på motionen 410, och enligt den skulle försöken komma till stånd i Bergs och Ragunda kommuner. Som vi har påpekat i utskottsbetänkandet bedrivs nu försök med kommunal sysselsättningsplanering och lokal trafikplanering i sysselsättningsutredningens regi. En glesbygdsdelegation för intensifierade insatser har tillsatts, och inte minst viktigt är propositionens förslag att anslaget till IKS-verksamheten nu skall öka från 9 till 12 milj.kr. Därmed har också möjligheten ökat att ytterligare differentiera IKS-verksamheten, inte minst till förmån för kvinnorna i glesbygdskommunerna. Vi kan vara överens så långt — utskottsmajoritet och reservanter — som att alla åtgärder som görs för att öka glesbygdens sysselsättningsmöjligheter är välkomna. Jag instämmer också i vad herr Fagerlund sade, att just de här kommunerna i inre stödområdet i Norrlands inland har de största svårigheterna. Jag fäste mig vid en sak i reservationen och i herr Fagerlunds inlägg. När man är intresserad av att öka den här glesbygdsverksamheten brukar man också ställa förslag här i riksdagen på ökade anslag, men det har faktiskt inte reservanterna gjort. De säger att det får räcka med de medel som finns inom ramen.

Till utskottsbetänkandet har fogats två reservationer betr. regionalpolitiska åtgärder i Sjuhäradsbygden och i sydöstra Sverige. Fru Hörnlund och herr Nilsson i Kalmar står ensamma bakom resp. reservationer. Till fru Hörnlund vill jag säga: Utskottet utgick i höstas från att sysselsättningsproblemen i södra Älvsborgs län skulle ges hög prioritet av regeringen och de berörda myndigheterna. Sedan dess har inte utskottet funnit anledning att ändra uppfattning. Däremot verkar det som om fru Hörnlund — som i fjol hade samma uppfattning som utskottet i övrigt — nu har fått en annan inställning.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

Herr talman! Jag ställde i mitt första anförande några frågor till herr Stridsman. Jag skall inte upprepa dem; han höll ju sitt huvudanförande nu. Men jag hoppas att han kommer tillbaka och svarar på hur man skall klara den regionala balansen med en ekonomisk politik som inte ger möjligheter till den expansion som behövs. Jag är därmed inne på en av de frågor som herr Stridsman ställde till mig: Varifrån skall vi flytta industrierna? Ja, vi har i alla tider sagt att vi inte har något att flytta — det är expansionen som skall flytta. Men det är ju det som är ert dilemma i dag, när antalet industrisysselsatta redan minskat med 35 000 och man räknar med att det kommer att minska med ytterligare 40 000. Var skall ni ta jobben, herr Stridsman? Vilken ekonomisk politik tänker ni föra för att uppnå er målsättning? Herr Stridsman säger att regionalpolitiken fått en ny inriktning tack vare den borgerliga regeringen. Nej, herr Stridsman, alla de förslag som herr Stridsman här räknade upp — om en väl fungerande arbetsmarknad, om undanröjande av förvärvshinder, om arbetsresor och om att arbete, service och bostad skall vara grundläggande — fanns med i proposition 211 och kom från socialdemokratiskt håll. Det som ni har fört in i regionalpolitiken — och herr Stridsman kanske nu vill tala om vad som menas med det — är talet om en mer decentraliserad inriktning av regionalpolitiken. Vad är det för någonting? Ni pratar i alla sammanhang om en så långt som möjligt driven decentralisering. Hur skall denna decentralisering gå till? I utskottsbetänkandet säger ni ju samtidigt att riksdagen inte skall blanda sig i detaljplaneringen i det här sammanhanget. Så till vår reservation till förmån för kommunala styre!serepresentanter i lokaliseringsföretag. Jag kan hålla med herr Stridsman om att det kanske är fel att skilja ut just dem. Men herr Stridsman tillstyrkte principen. Varför röstade då inte herr Stridsman i går för vårt förslag att det skall finnas kommunala representanter i alla de företag som dominerar en kommun eller ett samhälle? Det gör hela herr Stridsmans diskussion inkonsekvent. Om de kommunala industrihusen säger herr Stridsman att det inte är någon risk att de konkurrensförhållanden som vi befarar skall uppstå. Skall jag tolka det så att vi är överens om att samma regler skall gälla och att regeringen skall avgöra frågan på samma sätt som man gör när det gäller industricentra?

Herr talman! Låt mig först beröra förslaget om kommunal representation i styrelser. Den här frågan har varit föremål för behandling i riksdagen tidigare, herr Fagerlund. När beslutet om det s.k. DIS-systemet fattades behandlades också frågan om kommunal representation i större företag. Om jag inte missminner mig var det vid det tillfället så att det dåvarande ansvariga statsrådet, Rune Johansson, inte var intresserad av att lägga fram ett förslag om en kommunal representation ens i stora företag. Jag vet att näringsutskottet den gången hade samma uppfattning. Låt mig sedan säga några ord beträffande kommunala industrilokaler. Genom att man får den här handläggningen av bidragsärendena för kommunala industrilokaler, som innebär att regeringen handlägger varje enskilt fall, blir det, herr Fagerlund, samma beslutsordning som sedan gammalt gäller i de fall då industrilokaler uppförs som kommunalt beredskapsarbete. Vi har i utskottet syftat till att få exakt samma handläggning. Det finns ingen risk för att det blir ett köpslående mellan kommunerna. Herr Fagerlund sade i sitt inledningsanförande att risken finns att rika kommuner tar över. Det finns inga rika kommuner i Norrlands inland —- alla kommuner är fattiga. Med den uppläggning som vi har föreslagit tror jag att helheten i bedömningen blir kvar. Det irriterar naturligtvis herr Fagerlund något att vi nu äntligen har fått en ny regionalpolitik i landet. Vi har övergivit den centralistiska och för första gången talas det i anvisningarna till länsstyrelserna om att regionalpolitiken skall få en mer decentralistisk inriktning. Jag har full förståelse för att herr Fagerlund känner irritation över det förhållandet.

Herr talman! När det gäller kommunrepresentanter i företagen hänvisar nu herr Stridsman till förra årets riksdagsbeslut. Men varför ställde herr Stridsman då inte upp på den reservation som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet hade fogat vid betänkandet till förmån för herr Bergmans motion? Jag kommer från en kommun med dominerande företag, där kommunalrådet klockan halv elva på kvällen fick reda på att ett företag dagen därpå skulle gå i konkurs. Det är helt enkelt skandalöst, och vi måste få ett större inflytande i sådana sammanhang. Sedan säger herr Stridsman att det inte är någon risk för köpslagan mellan kommunerna och att det inte finns några rika kommuner. Jag har aldrig talat om rika kommuner, jag talade om starka kommuner och det är en annan sak. Jag vet att de flesta kommuner har ekonomiska problem. Sedan återkom herr Stridsman till att vi har fått en helt ny regionalpolitik med en mer decentralistisk inriktning. Kan inte herr Stridsman, när han slungar ut ett sådant uttryck, förklara vad denna mer decentraliserade regionalpolitik går ut på? Nämn med några ord hur kommunerna skall få medel för att bedriva den politiken! Hur skall de få makt att skapa regional balans, om vi inte har en övergripande planering från statens sida? Tala om för kammaren under nästa replik på tre minuter hur det skall vara! En sak red herr Stridsman på i sitt första anförande, nämligen offertsystemet. Jag vill citera vad chefen för industridepartementet säger: ”Det kan dock finnas fall där ett förfarande av offertkaraktär kan prövas. ——-- Jag vill understryka att offertmetoden bör användas endast i undantagsfall och då regeringen bedömer att gängse stödformer inte räcker till.” Offertsystemet är verkligen omgärdat med höga staket. Vi har en gång under socialdemokratisk tid beslutat att systemet kan prövas. Nyheten nu är kanske att man direkt anvisar pengar, men en så stor nyhet är inte detta att man kan säga att vi har fått en ny regionalpolitik.

Herr talman! Får jag börja med offertsystemet. Vi är överens med herr Fagerlund om att det är bra att vi har fått det nu och att vi får pröva det. Men jag tycker att herr Fagerlund då också skulle kunna ge det erkännandet till den nuvarande industriministern att det var han som första gången tagit det här steget fullt ut sedan 1969 när offertsystemet så att säga aktualiserades första gången. Tyvärr är det så, herr Fagerlund, att offertsystemet stannade på papperet i kanslihuset; det kom inte längre. Det är först nu 1977 som den här frågan är föremål för riksdagens prövning. Vi är enhälliga i utskottet och jag förmodar att riksdagen också tar det här beslutet. Därför tycker jag att det är bra att det finns vissa regler för hur offertsystemet skall användas. Men vad som är väsentligt för offertsystemet är att man pekar på att det kan bli ett medel att sätta in i områden där man har speciellt stora svårigheter, och då har just Norrbotten, som nu har stora besvärligheter, nämnts och dessutom Norrlands inland. Det tycker jag är bra och därom är vi eniga. Sedan finner jag också att herr Fagerlund vad det gäller de kommunala industrilokalerna mer eller mindre i alla fall har accepterat att detta kan vara en riktig åtgärd som industriministern föreslår. Därigenom ökas ytterligare arsenalen av olika regionalpolitiska medel för att förbättra tillgången till arbetstillfällen. Ja, sedan har vi frågan om lokaliseringsstödet till företagen och styrelserepresentationen. Vad vi i utskottsbetänkandet vänder oss emot är att man ställer det här kravet på just lokaliseringsföretagen. Beträffande styrelserepresentationen vet herr Fagerlund lika väl som jag att det kanske inte är i styrelsearbetet i de små företagen som man alltid får tillräcklig information. Den får man kanske genom andra kanaler. Och därom kan vi var ense, att man skall förbättra möjligheterna. Låt mig sedan säga något om planeringen. Visst, herr Fagerlund, har det blivit en förändring. Nu säger man i alla fall i hänvisningarna till länsstyrelserna att även små orter skall få leva kvar, få överleva. Det är helt nytt i den nya politiken.

Herr talman! Låt mig först påpeka att det i det betänkande vi nu behandlar på olika ställen hänvisas till riksdagens regionalpolitiska beslut hösten 1976 med anledning av propositionen 211. Jag vill naturligtvis här bekräfta att propositionen låg till grund för riksdagens beslut, men på vissa punkter ändrades innehållet av den borgerliga majoriteten. Jag vill framhålla att socialdemokraterna inte godtog dessa förändringar och att vi fortfarande är motståndare till de förändringar som höstens beslut innebär. Vi har därför reserverat oss på en rad punkter och dessutom avgivit ett särskilt yttrande i vilket vi klargör att vår inställning i de regionalpolitiska frågorna finns redovisade i propositionen 211. Detta innebär också att vi inte står bakom varje formulering när det gäller behandlingen av de många motionerna om åtgärder i vissa orter och områden. Den borgerliga majoriteten rider t.ex. högt på det beslut vi tog under gårdagen om att regeringen efter framställning av länsstyrelse skall kunna förordna att kommun utanför det allmänna stödområdet skall för viss tid ingå i den grå zonen. Men detta är ju inte någon speciell nyhet, och utskottet har i betänkande nr 26 mycket klart slagit fast att det snarast är fråga om en formalisering av det hittillsvarande systemet som det har tillämpats alltifrån stödverksamhetens början den 1 juli 1965. Det måste alltså vara en klen tröst för motionärerna, när utskottet vid behandlingen av motion efter motion hänvisar till att regeringsförslaget om temporära stödområden kan bli av betydelse för i motionerna aktuella regioner och orter. När man tar del av utskottets skrivningar i förevarande betänkande får man närmast ett intryck av att hela södra Sverige skall bli en grå zon. Men enligt gårdagens beslut skall den angivna ordningen tillämpas restriktivt för att inte urholka möjligheterna till koncentrerade och kraftfulla regionalpolitiska insatser i stödområdena. Man måste verkligen fråga sig vilken av skrivningarna som egentligen är den giltiga. När det t.ex. gäller Värmlandsmotionen hänvisar utskottet till att i och med att regionalpolitiken nu enligt riksdagens beslut skall få en mer decentralistisk inriktning, så torde förutsättningarna för fortsatta insatser i särskilt de mindre bärkraftiga områdena öka. Vi kan naturligtvis inte ställa oss bakom en sådan formulering, eftersom vi inte tror att tomma ord om decentralisering löser vare sig Värmlands eller andra läns regionala eller inomregionala problem. Ytterst är det ju ändå en fråga om att det i regeringen finns en vilja att föra en aktiv och planmässig närings-, arbetsmarknadsoch regionalpolitik samt att man skaffar instrument och resurser för detta. Vidare anför utskottet att beslutet om befolkningsramarna för Värmland och övriga skogslän — med precisering till primärt de övre delarna av de föreslagna ramarna — är ett uttryck för statsmakternas ambitioner för dessa län. Men varken Värmland eller andra skogslän kan leva på ambitioner, hur vackra och yviga de än är. Vi har i reservationen 1 redovisat vad vi anser om befolkningsramarna. Jag skall återkomma till den saken. Men jag vill nu passa på att klargöra att vi genom vårt särkilda yttrande har markerat att vi, trots att det inte föreligger några reservationer i det stycket, inte står bakom varje formulering när det gäller behandlingen av motionerna. I fråga om befolkningsramarna är det ett faktum att riksdagen under hösten har fattat beslut om att ge ett ändrat innehåll åt de av statsmakterna angivna befolkningsramarna för länen. Den borgerliga majoriteten drev igenom att planeringen för storstadslänen skall inriktas mot den undre delen av ramarna, i skogslänen mot de övre delarna och för övriga län mot mittdelen av ramarna. Detta var naturligtvis en eftergift av de två övriga borgerliga partierna gentemot centern med dess gamla käpphäst om fast befolkningstal. Man kompromissade sig tydligen fram i den frågan —- liksom i många andra — och resultatet blev därefter. Vi anser att detta beslut ur befolkningssynpunkt är mycket märkligt. För Malmöhus län måste man t.ex. få till stånd en nettoutflyttning för att balansera den befolkningstillväxt som sker genom de barn som kommer att födas där. Skogslänen skall planera för en ökning med 85 000 invånare vid en inriktning på den övre ramen. Men för att man skall uppnå detta måste det ske en betydande nettoinflyttning i skogslänen, vilket förutsätter en långväga flyttning från framför allt storstadslänen. Det blir alltså fråga om en folkomflyttning av stora mått, om de borgerliga intentionerna skall uppnås. Och man skulle behöva få fram centerns utlovade 400 000 nya jobb för att klara en sådan omflyttning. Enbart för att uppnå en utjämning i sysselsättningsgrad vid nuvarande befolkningstal krävs 124 000 nya arbetstillfällen i skogslänen. Och skall man ge den nytillkommande befolkningen i skogslänen arbete i samma omfattning som gäller i övrigt så måste antalet arbetstillfällen öka med ytterligare 30 000-40 000. Men vi vet att det inte finns så många jobb att flytta från andra orter och regioner. Vi brottas ju med de stora strukturproblemen på åtskilliga orter här i landet. Det är således ett verklighetsfrämmande beslut som de borgerliga partierna har ställt sig bakom. Det är nämligen knappast troligt att man får till stånd en så kraftig befolkningsomflyttning som den riksdagsmajoriteten förutsatt, och det har inte heller redovisats med vilka medel en sådan omflyttning skall kunna göras. I utskottets majoritetsskrivning försöker man nu göra gällande att de socialdemokratiska motionerna bygger på en missuppfattning av riksdagens beslut. Man tar således tillbaka en hel del av vad man gjorde ett stort nummer av vid höstens beslut. Men kvar står det faktum att genom riksdagens beslut har kommuner och länsorgan ålagts att planera efter en viss del av ramen för varje län. Enligt vår uppfattning innebär detta i praktiken en låsning till ett fixt tal. När de borgerliga företrädarna nu gör gällande att så inte är fallet, måste man väl också fråga sig: Vad var då egentligen meningen med utspelet i höst, om det innebär platt intet? Jag skulle närmast vilja ställa den frågan till herr Stridsman. I detta sammanhang vill jag ta upp en annan fråga. På s. 18 i detta betänkande har utskottsmajoriteten gjort en mycket besynnerlig skrivning när det gäller frågan om åtgärder i vissa orter och områden. Först talar man om att det är riksdagens uppgift att fastställa mål och dra upp riktlinjer för regionalpolitiken och att riksdagen dessutom skall ange vilka metoder som skall användas för att nå målen samt anvisa erforderliga penningmedel.

Menar man att riksdagen inte skall ha en uppfattning om till vilka orter t.ex. industricentra eller annan verksamhet skall förläggas? Eller vad är det egentligen man vill säga med denna underliga formulering? I varje fall lever inte de borgerliga utskottsledamöterna som de lär. Utskottet har vid flera tillfällen genom tillkännagivanden utpekat orter och regioner som varande i behov av särskilt stöd. När det gäller industricentra prioriterades Ånge och Vilhelmina vid fjolårets beslut. I år kommer på utskottets initiativ Gotland med bland dem som skall få stöd för att bygga kommunala industrilokaler. De borgerliga har sannerligen under årens lopp gottat sig med motioner om detaljprioriteringar, blandat med ett och annat konkret projekt. Men i år vill man avfärda alla motionärerna med att tala om att riksdagen inte skall ta ställning till konkreta projekt eller i övrigt detaljprioritera. Jag tycker det är fråga om en kovändning. Jag har också avgivit en egen reservation till betänkandet, nämligen reservationen 7, som behandlar sysselsättningsproblemen i södra delen av Älvsborgs län. Utskottet har haft två motioner att ta ställning till när det gäller den region som kallas Sjuhäradsbygden, nämligen motionen 162 av mig och herr Carlstein samt motionen 1265 av herr Gustafsson i Borås och herr Jonsson i Alingsås, båda folkpartister. Det förvånar mig något att inte företrädare för de två andra borgerliga partierna ansett det angeläget att agera i denna fråga mot bakgrund av det ytterst be svärliga läge som råder inom näringslivet i södra Älvsborgs län, i synnerhet i Borås kommun. I s-motionen har vi yrkat på att regionalpolitiskt stöd även i fortsättningen skall utgå till Boråsregionen, att under en övergångsperiod fram till 1980 även lokaliseringsbidrag skall kunna utgå på samma villkor som inom stödområdet och att företagsetableringar skall främjas genom s.k. lokaliseringspåverkan. Även i folkpartimotionen krävs att lokaliseringsbidrag skall kunna utgå, och båda motionerna bygger på det förslag som framlagts av länsstyrelsen och som alltså företrädare för samtliga partier som är representerade i länsstyrelsen ställt sig bakom, liksom också fackliga organisationer, företrädare för kommunerna m.fl. Utskottet har besvarat motionerna genom att hänvisa till propositionen om stödåtgärder för tekoindustrin och säger att förslaget om temporära stödområden kan bli av direkt betydelse för den aktuella regionen. Men som vi alla har varit överens om i utskottet erbjuder förslaget i propositionen 105 endast kortsiktiga lösningar av tekoindustrins problem. Alla är överens om att det kommer att ske en fortsatt nedgång inom branschen. Att regeringsförslaget om temporära stödområden skulle vara någon tröst i sammanhanget kan jag inte heller förstå. Jag vill återigen påminna om att utskottet liksom riksdagen i går har slagit fast, att det närmast rör sig om en formalisering av vad som redan tillämpats sedan beslutet om regionalpolitiskt stöd trädde i kraft 1965. Boråsregionen har kommit i åtnjutande av sådant stöd sedan mitten av 1960-talet, men de insatserna har tyvärr inte räckt till för att stoppa en fortsatt negativ utveckling av sysselsättningen i regionen. Det är ju av den anledningen som länsstyrelsen och vi motionärer kräver att inte bara lån utan också bidrag bör kunna utgå till företag som vill etablera verksamhet i Boråsregionen. Industriministern har uttryckligen vid ett besök i Borås deklarerat, att han inte kan tänka sig att bidrag skall kunna komma i fråga. Däremot har ekonomiministern vid ett västsvenskt besök förklarat att han anser att situationen i Boråsområdet är så prekär att regeringen får överväga alldeles speciella insatser. Nu vet jag inte riktigt på vilken av dessa herrar man kan lita mest. Det har ju påståtts att man kan lita på herr Bohman och moderaterna, men det är ju onekligen herr Åsling som har bollen i detta sammanhang. Herr talman! Jag har stor förståelse för den rad av problem som dras fram i många av motionerna. Vi känner Göteborgsproblemen. Vi vet att man står inför en mycket svår strukturförändring på de orter som drabbats av varvskrisen. Blekinge har sina problem liksom sydöstra Sverige över huvud taget, och Norrlandsproblemen känner vi väl till. Men jag vågar ändå påstå att den textilkris som gått fram över Boråsregionen och som sprider sig i allt snabbare takt innebär att den regionen och dess befolkning drabbats särskilt hårt. Vi har i motionerna redovisat en rad siffror som bekräftar detta. minskat med 6 000 sedan 1970. Enligt länsstyrelsens prognos skall ytterligare 7 000 tekojobb försvinna fram till 1980. I själva verket torde det gå snabbare än vad denna prognos utvisar. Det har vi kommit underfund med genom de varselsiffror som finns och genom de ständigt återkommande konkurserna. Nu har man i stor utsträckning klarat detta, som man brukar uttrycka det, genom naturlig avgång. Enbart inom Algots i Borås har vi haft en naturlig avgång på 1 200 personer sedan 1973. Det är kanske denna naturliga avgång som gör det så besvärligt för oss. Det skulle naturligtvis väcka mycket större uppmärksamhet om några företag med tillsammans 1200 anställda hade lagt ned verksamheten på en gång, men det är i stället en rad små företag som har dött — jag vet inte om man skall kalla det en död i skönhet. Det är mot denna bakgrund som vi anser att åtgärder måste sättas in mycket snabbt. Om bidrag också kunde utgå till nylokaliserad industri, skulle vi komma i ett betydligt bättre läge. I detta sammanhang vill jag också peka på att det finns medel att ta i anspråk, eftersom tre år har gått av den ramperiod som sträcker sig från 1974 till 1979 men endast två femtedelar av pengarna har tagits i anspråk. Av bidragspengarna har mindre än hälften tagits i anspråk. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 7, vilket också innebär bifall till motionen 162 av mig själv och herr Carlstein samt till motionen 1265 av herrar Gustafsson i Borås och Jonsson i Alingsås. Jag ber också att få yrka bifall till reservationerna 1—6.
Herr talman! Får jag först säga beträffande det som fru Hörnlund sist var inne på, nämligen reservationen 7, att även samtliga hennes egna partikamrater — utom hon själv — står på utskottsmajoritetens sida. Därför finns det ingen anledning för mig att mera kommentera detta. Fru Hörnlund var inne på frågan om vad utskottsmajoriteten menar med det som anförs på s. 18 i betänkandet, där vi säger att riksdagen inte i detalj skall gå in och reglera i alla frågor. Jag har i mitt första anförande försökt säga att det är just här den stora skillnaden ligger —- och även verkar bestå — mellan utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska reservanterna. Här går en skiljelinje, där ni vill behålla den centrala planeringen och styrningen så långt som möjligt, medan utskottsmajoriteten säger att vi skall överlåta så mycket som möjligt av detta på länsorganen. Detta är den stora skillnaden mellan våra uppfattningar; det är helt riktigt som fru Hörnlund här har sagt, att vi går skilda vägar. Får jag sedan säga beträffande reservationen 1 att jag har svårt att följa fru Hörnlunds argumentering. Ni säger i reservationen att ni vill ha vida ramar och flexibilitet när det gäller planeringen. Men samtidigt säger ni — i samma reservation — att ni vill ha ett fast tak. Det går inte ihop. Nej, jag måste säga att detta är väldigt svårt för er — det kommer ni inte ur! Jag skulle vilja ge ett gott råd till fru Hörnlund: Försök att sluta upp med att förklara hur ni har råkat in i den här förvirringen i reservation 1! Ju mer ni förklarar, desto värre blir det.
Herr talman! Det vore bättre om herr Stridsman förklarade hur han skall få till stånd den väldiga befolkningsomflyttningen med 85 000 personer — alltså en ökning med 85 000 personer i skogslänen — och att han också talade om vad det är för slags arbeten som man tänker erbjuda människorna i skogslänen. Herr Stridsman har försökt göra gällande dels att man har genomfört en stor reform beträffande befolkningsramarna, dels att vad man gjort egentligen inte innebär någonting nytt. Det intressanta är att samtidigt som man talar om att det har hänt någonting alldeles nytt i inriktningen av regionalpolitiken påstår man att det egentligen inte är några fixerade tal som man strävar efter att uppnå. När det gäller vad som står på s. 18 för herr Stridsman ett fantastiskt intressant resonemang: han vill ta bort riksdagens beslutsfunktioner! Riksdagen skulle alltså inte ha rättighet att bestämma om regionalpolitiken utom för att ange vissa ramar! Det var sannerligen intressant att få veta. Också när det gäller decentraliseringen har man visat en synnerligen folklig inställning: man har nämligen sparkat ut facket — som ändå representerar de breda folkgrupperna — ur länsstyrelserna, så dessa grupper kommer inte att få någon möjlighet att delta i denna planering i fortsättningen.
Herr talman! Låt mig säga till fru Hörnlund att det bara är att läsa innantill på s. 18, där vi säger att det är riksdagens uppgift att fastställa mål och dra upp riktlinjer för regionalpolitiken. Men att i detalj reglera den är väd vi vänder oss emot, och det är där den stora skillnaden finns mellan oss, som företräder utskottsmajoriteten, och de socialdemokratiska reservanterna. Vi menar att vi här har fått en annan planeringsinriktning. Vi överlåter mer och mer på de organ som finns på länsplanet. Ett bra knep, fru Hörnlund, när man inte kan svara på en fråga är givetvis att ställa flera frågor. Men just när det gäller reservationen 1 och befolkningsramarna bevisar fru Hörnlunds inlägg ytterligare att ni inte kan förklara de helt oförenliga ståndpunkterna att i samma reservation först begära vida befolkningsramar och i nästa andetag kräva fasta befolkningstal. Hur går det ihop? Det kan ni inte förklara.
Herr talman! Det är intressant att herr Stridsman gör frågan om vad som står på s. 18 till något slags huvudnummer. I utskottet var det faktiskt så, att hade vi accepterat resten av den text som finns i sammanhanget, så hade de borgerliga varit villiga att ta bort just den här meningen som vi diskuterar. När det gäller befolkningsramarna kan herr Stridsman inte komma ifrån en sak, nämligen att ni har varit ute och talat om att här har det hänt någonting alldeles nytt, här har vi fått en helt annan inriktning i fråga om ramarna. Ändå försöker herr Stridsman göra gällande att det egentligen inte har skett någonting nytt när det gäller ramarna. Jag förstår inte vad man har gjort på den borgerliga sidan, eftersom man tydligen inte själv vet vad frågan gäller.

Herr talman! 1977 är ett mellanår från regionalpolitisk synpunkt. I december 1976 fattade riksdagen viktiga beslut om regionalpolitikens framtida inriktning, och våren 1978 löper nuvarande femårsperiod ut och riksdagen har återigen att ta ställning till det regionalpolitiska stödets omfattning. Av stor betydelse för den framtida regionalpolitiken är det utredningsarbete som bedrivs inom ramen för sysselsättningsutredningen samt det fortsatta och fördjupade länsplaneringsarbete varom länen fått direktiv av regeringen. Ur detta planeringsoch utredningsarbete skall riktlinjerna för en ny regionalpolitik växa fram — en regionalpolitik med mindre av centralistisk styrning och mer av regionalt och lokalt självbestämmande. Riksdagen måste självfallet dra upp ramar och riktlinjer för verksamheten, men inom dessa ramar skall så mycket som möjligt av de regionalpolitiska besluten fattas i länsdemokratisk ordning. Det är de berörda själva ute i länen som bäst känner sina problem. Ett område som måste få ökad uppmärksamhet i det regionalpolitiska arbetet är den offentliga sektorn. Regionalpolitiken har hittintills haft sin tyngdpunkt i att främja en spridd lokalisering av det enskilda näringslivet, men sysselsättningstillfällena i näringslivet minskar medan de ökar i statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet. Skall de regionalpolitiska målen uppnås, är det helt nödvändigt att den offentliga sektorn gör vad den kan för att decentralisera sin verksamhet. Under våren har företagskriserna duggat tätt. Så besvärligt som näringslivet har det i alla delar av vårt land vore det befogat att föra hela Sverige till det inre stödområdet. De motioner som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 avspeglar detta förhållande. Motionerna pläderar för insatser i Malmöhus län, i Kristianstads län, i Blekinge och på Gotland, i Kalmar län, i Göteborgs och Bohus län, i Älvsborgs län, i Skaraborgs län, i Stockholms län. När det gäller de mera traditionella stödområdeslänen är det bara Värmland, Jämtland och Västerbotten som denna gång låtit höra av sig. Vår ekonomi och vårt näringsliv befinner sig i kris, och det finns ingen anledning att dölja allvaret i situationen. Vi har väl en gemensam uppfattning i utskottet att det är endast om vi får en positiv utveckling i hela näringslivet och i hela vårt land som förutsättningarna är gynn samma för ett förverkligande av de regionalpolitiska målen. Det är i receptet på de åtgärder som behövs som det skiljer sig. Socialdemokraterna behåller sin tilltro till administrativa styrmedel och byråkrati. I två reservationer begär man etableringskontroll och kommunal representation i styrelser hos företag som får lokaliseringsstöd. Jag vet inte om dessa två åtgärder skulle ge oss flera lönsamma mindre och medelstora företag. I en annan reservation kräver man en omläggning av regeringens allmänna ekonomiska politik, men man säger inte hur den skall läggas om. Är inte socialdemokraterna ense med regeringen om de massiva arbetsmarknadspolitiska satsningarna för att trygga sysselsättningen? 75 000 personer utbildas nu med hjälp av 25-kronan. Det är ett exempel. Vill man inte satsa på industrin eller söka få balans i de utrikes betalningarna? Socialdemokraterna tar skäppan så full när de skall kritisera regeringen att de motsäger sig själva. Politiken ligger på ”kollisionskurs med de fackliga organisationerna”, heter det ju, och regeringen går i SAF:s och näringslivets ledband. Är det inte då en smula besynnerligt att denna näringslivets regering också lyckats förstöra förtroendet inom näringslivet? Så står det faktiskt i reservationen 6 till detta betänkande. ”Förtroendet inom näringslivet har minskat”, menar socialdemokraterna. Verkligheten är nog snarare den, herr talman, att efter tio år av socialdemokratisk s.k. aktiv näringspolitik står det illa till med såväl den statliga som den enskilda företagsamheten. Till slut några ord om de omdebatterade planeringsramarna.

Herr talman! När det gäller den massiva insatsen för att skapa arbete är vi överens med regeringen. Men vi föreslår ytterligare åtgärder, fru af Ugglas, och det är de insatserna ni inte vill göra, t.ex. när det gäller en utbyggnad av arbetsförmedlingarna. Sedan menar fru af Ugglas att vi säger för mycket i vår reservation, där vi anger dels att regeringen är på kollisionskurs med löntagarna, dels att företagarna har mist förtroendet för regeringen. Ja, men dessa saker hänger ju ihop. Jag begriper fullständigt företagarna, och jag nämnde den här ryckigheten som finns t.ex. när det gäller energipolitiken. Hur skall ni kunna garantera att industrin får den energi som den behöver när ni inte har något gemensamt program för en så viktig sak? Jag känner till företagare, fru af Ugglas, som i dag inte vågar satsa på grund av att de är rädda för dels att inte få energi, dels att energin kommer upp i ett sådant kostnadsläge att de inte klarar den utländska konkurrensen. Denna kris inom näringslivet är inte ett resultat av de höga kostnaderna för arbetslöner. Den har också samband med energipriserna, råvarupriserna och en massa sådant, där ni har styrt själva inom näringslivet. Det är detta som är orsaken, och det är där som regeringen inte tar de initiativ som behövs. Jag har ställt frågor om hur ni skall klara det här och bett er ge något konkret exempel på det, så att vi kan få en riktig regionalpolitik.
Herr talman! Herr Fagerlund svarar inte på min fråga om vilken alternativ ekonomisk politik socialdemokraterna tänker föra. Det måste jag uppfatta så, att det är den socialdemokratiska politik som har förts under den senaste tioårsperioden som skall fortsätta och att man således kommer att fortsätta med den näringspolitik som man tidigare fört. I det sammanhanget vill jag påminna herr Fagerlund om sådana begrepp som Tjorven, Stålverk 80 och skidfabriken i Haparanda. Jag är tveksam om man skall se dem som exempel på positiva insatser för en regionalpolitisk balans.
Herr talman! Om vi skall bedriva en regionalpolitik i det här landet, då måste vi räkna med att uppleva misslyckanden inom vissa områden. Vi har ju fått gå ut och försöka ragga företag, eftersom den enskilda sektorn svek hela Norrland, och det är på grund av de statliga insatserna vi har fått möjligheter att klara det. Åk upp till Norrbotten, fru af Ugglas, och fråga om man där uppe inte hade velat ha de statliga insatser som gjorts för att klara näringslivet! Fru af Ugglas säger vidare att vi i fråga om näringspolitik och ekonomisk politik endast vill fullfölja det vi har gjort under de senaste tio åren, och då vill jag svara: Vi kan flytta tillbaka ännu längre i tiden! Så sent som år 1976 ansåg OECD att Sverige fört den bästa ekonomiska politiken inom hela OECD-området. I dag säger man att den nuvarande regeringens politik kommer att skapa oerhörda problem för Sverige i framtiden. Där har vi skillnaden! Lyssna även på internationella organ!
Herr talman! Det är känt att OECD lyssnar på vad en sittande regering har att säga, och socialdemokraterna sade naturligtvis under det senaste året och i valrörelsen att de var världsbäst. Men nu har vi fått en ny regering som tycker att det är riktigare att beskriva läget på ett mera verklighetsbetonat sätt och tala om att det nu är nödvändigt med några år av återhållsamhet och satsning på vårt näringsliv.

Herr talman! LO-distriktet i sydöstra Sverige har en längre tid följt den regionalpolitiska utvecklingen i Sverige och inom den region som vi verkar i. Vissa undersökningar har gjorts, och de påvisar flera allvarliga brister. Undersökningarna ligger till grund för motionerna 409 och 311. Motionen 311 tar upp införandet av etableringskontroll. Detta följs sedan upp i reservationen 2. Vi har bedömt möjligheterna att styra den regionalpolitiska utvecklingen i landet som mycket små, om man inte inför etableringskontroll. Försök med regionalpolitisk styrning har gjorts på olika sätt, bl.a. genom det s.k. samrådet, men hittills har de givit mycket dåligt resultat. Vi har kommit en bra bit på väg genom lån, bidrag osv., dvs. vi har använt moroten. Men enligt vår uppfattning räcker inte detta. Företagen kommer att bli större och större. De kommer dess värre också att bli färre. Det innebär att de kommer att få större betydelse för en regions balans. Av den anledningen måste vi få möjlighet att styra utvecklingen när det gäller företagsetablering, nedläggning m.m. på det sätt som diskuterades i går. För dagen kan jag acceptera den lösning som skisserats i reservationen 2. I det här sammanhanget vill jag återkomma något till den diskussion som herr Stridsman nyss förde. Han säger att regionalpolitiken har en mer decentralistisk inriktning numera, och att det först nu sker en förändring. Vi har fått en helt ny inriktning av regionalpolitiken. Vad är det här för någonting? Jo, det är centerns oändliga fraser, som man uttalar utan att ha någon som helst täckning. Jag skulle vilja säga: Upp till bevis, herr Stridsman. På vad sätt har vi fått en mer decentraliserad regionalpolitik? Herr Fagerlund ställde frågan och fick aldrig något svar. Jo, han fick det svaret att man har beslutat att landstingen skall ta över länsstyrelsernas beslutanderätt. Man skall avskaffa länsstyrelserna! I det sammanhanget har centerpartiet och den nu sittande regeringen medverkat till att fackföreningsrörelsen har sparkats ut från länsstyrelserna. Vi har sparkats ut ur högskolans regionalstyrelser och mist representationen där. Vidare är man på väg att plocka bort oss ur företagareföreningarna. Och jag förmodar att det kommer ytterligare steg i den riktningen. För bara något år sedan tyckte centerpartiet som fackföreningsrörelsen och LO. Det gör man inte i dag. Men ange då medlen, herr Stridsman. Ni vill inte ha etableringskontroll. Hur skall ni då klara bl.a. de befolkningsramar i Norrland som fru Hörnlund efterlyste — i Norrland, där ni skall tillskapa 85 000 nya arbetstillfällen? Vilka medel skall ni ta till det? Herr Stridsman konstaterar att möjligheterna att resa med allmänna kommunikationsmedel är dåliga. Frågan om allmänna kommunikationsmedel tog man upp i valrörelsen hemma i mitt län, och där lovade man att man snabbt skulle justera felaktigheterna bara man fick makten. Man har fått makten nu, såväl i regeringen som i landstinget och i min hemkommun, men, herr Stridsman, det har inte blivit bättre i detta avseende. Det har heller inte skett någon decentralisering på något annat sätt än det som herr Stridsman själv tog upp och som jag påtalade. Så länge ni inte anvisar medel, herr Stridsman, och anger kostnaderna för den här decentraliseringen som ni är ute efter och talar för — så länge får ni finna er i att ert tal uppfattas som bara svammel. Det är oändliga fraser och ni avser inte att genomföra det ni talar om — och kan över huvud taget inte göra det. Herr talman! I motionen 409 har jag och några medmotionärer påtalat behovet av regionalpolitiska insatser i sydöstra Sverige. Den gäller det verksamhetsområde LO-distriktet har, nämligen Gotland, Kalmar län och Blekinge län. Motionskraven följs upp i reservationen 8. Utskottet har i och för sig haft förståelse för situationen i de här länen. Problemen är utförligt behandlade i utskottets betänkande, och man skriver att utskottet delar motionärernas uppfattning att det finns behov av fortsatta regionalpolitiska insatser i de tre aktuella länen. Det är gott och väl, men sedan föreslår utskottet naturligtvis ändå avslag på motionen. Det finns ett par saker i utskottets skrivning som jag skulle vilja korrigera. Utskottet skriver nämligen när det gäller Kalmar län att det har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att tillföra länet nya sysselsättningstillfällen som kompensation för att F 12 försvinner. Arbetsmarknadsminister Ahlmark har, skriver man, i februari i år sagt att regeringen är beredd att medverka till en förstärkning av den offentliga sektorn i Kalmar län så långt det är möjligt. Jag tackar för det — om det nu blir något av detta. Vad först beträffar F 12-gruppen är dess uppgift att försöka skaffa kompensationssysselsättning till Kalmar kommun -— inte till Kalmar län — motsvarande det antal jobb som försvinner med F 12:s nedläggning. Det blir alltså ingen förstärkning utan det är bara fråga om kompensation. I vad sedan gäller arbetsmarknadsminister Ahlmarks löfte tror jag av erfarenhet inte mycket på det. I höstas före valet stod riksdagsmannen och partiledaren Ahlmark på Kalmar stortorg och lovade att bara det blev en borgerlig regering så skulle F 12 bibehållas. Det var han för all del inte ensam om. Vad blev det av detta löfte? Ja, både arbetsmarknadsminister Ahlmark och försvarsminister Krönmark svek när frågan avgjordes här i riksdagen. Vi är inte betjänta av sådana löften. Beträffande utlokaliseringen av vissa delar av televerket till Kalmar konstaterar utskottet att verket inte fullföljt utskottets och riksdagens beslut. Utskottet fastslår att televerket hanterat frågan på annat sätt än vad riksdagsbeslutet innebar. Min fråga till utskottets talesman och även regeringen blir därför: Är det riksdagen eller de olika verksledningarna som är högsta beslutande instans här i landet? Riksdagens beslut skall verkställas av regeringen. Jag efterlyser den verkställigheten. Borde f. ö. inte utskottet ha uttryckt en mening om att man förutsätter att utskottets och riksdagens tidigare beslut skall fullföljas? Reservationen 8 uttrycker denna förutsättning. Beträffande Blekinge skriver utskottet och hänvisar till att regeringen enligt arbetsmarknadsminister Ahlmark vidtagit en rad åtgärder och är beredd till ytterligare insatser för att förbättra sysselsättningen i länet. Ja, det har blivit en del tillfälliga lösningar sedan fackföreningsfolket kommit med kraftiga protester och sedan Olof Palme talat om att regeringen borde ”slå näven i bordet”. Dessförinnan var det ju bara ett ”Lycka till!” i Olofström. Nuvarande insatser innebär inga långsiktiga lösningar. Eller menar regeringen att jobben nu är räddade vid Volvo och LM Ericsson i Olofström? Innebär det att sysselsättningen är räddad vid L M Ericsson, varvet, Centrala beklädnadsverkstaden, Jacobssons konfektion, Gränges Offshore och Uddcomb i Karlskrona, för att ta några exempel? Dess värre är det nog inte så. Än så länge har arbetsmarknadsministern lite svårt att bli trodd i den här delen av landet. Hur är det — vi har ju drabbats av en energiminister som sagt att han skall stoppa den fortsatta utbygganden av kärnkraftverken här i landet. Min fråga blir då: Vad skall då de 700-800 anställda på Uddcomb syssla med i fortsättningen? Är det den typen av åtgärder från regeringen som åsyftas? Vi har ju dess värre en energiminister som ägnar sig mer åt att avskaffa än åt att anskaffa energi, utan att ta hänsyn till utvecklingen på sysselsättningsområdet. Jag vore tacksam för besked om hur den långsiktiga lösningen i detta sammanhang ser ut. För de tre länen det här gäller är bekymren enligt min mening onekligen störst för Gotland. I mars månad hade det inkommit ansökan om utbildning för ca 1000 personer utöver de tidigare beslutade 115. På Gotland finns det också problem vid bl.a. LM Ericsson; där har man varslat om korttidsvecka. Totalt 1 100 ungdomar beräknas vara arbetslösa under våren och sommaren. Undersysselsättningen på ön är mycket besvärande. Detta är utomordentligt allvarligt. Det är stora problem för ungdomen, kvinnorna och inte minst de handikappade — och detta trots att de erbjuder sin arbetskraft till den absoluta bottenlönen i landet. LO-distriktet har som framgår av motion 409 undersökt förhållandena i de tre länen. Vi vet att det i första hand är tillgång och efterfrågan på arbetskraft som reglerar löneläget. Detta har också bekräftats av företag som vi varit i kontakt med. Man behöver inte betala mer, säger man. Man får arbetskraft i alla fall. Utredningen visar att en industriarbetare på Gotland har en genomsnittslön som ligger 5 000 kr. lägre per år än rikets genomsnitt. För Kalmar län är motsvarande tal 2 500 kr. per år under genomsnittet, medan Blekinge under de senaste åren har kommit upp till genomsnittet. Vad är det för rättvisa i detta? Vad är det för rättvisa i att en in dustriarbetare på Gotland skall ha 5 000 kr. mindre än genomsnittet i riket? Varför skall en industriarbetare i Kalmar län ha 2 500 kr. under genomsnittet? Vi vet ju att för de varor som tillverkas på Gotland och i Kalmar län tar man precis lika mycket betalt som om de hade tillverkats på annat håll. En Volvobil som tillverkas i Kalmar säljs till precis samma pris som den Volvobil som har tillverkats på Torslandaverken i Göteborg. Många säger då: Ja, men detta med löner är ju en facklig fråga, den har vi inte att göra med här. Visst är det en facklig fråga, men förutsättningarna för lönesättningen ligger på ett annat plan — de skapas genom andra beslut, bl.a. på det politiska området. Det gäller att skapa en infrastruktur, ekonomisk aktivitet, servicenivå, skolor och mycket annat som gör att förutsättningarna finns för löneuttaget. Om industriarbetarna på Gotland hade fått lön enligt rikets industrigenomsnitt, skulle det under 1975 ha utbetalats ytterligare 40 milj.kr. till dem. Till industriarbetarna i Kalmar län skulle det ha utbetalats ytterligare 113 milj.kr. under 1975. Vad detta skulle ha betytt i skatter för landsting och kommuner kan vi själva räkna ut, men framför allt inser vi vad det skulle ha betytt för de berörda industriarbetarna. Kalmar län har samma akuta sysselsättningsproblem som Blekinge och Gotland. Vi har dessutom ett stort antal varsel som hittills har mötts med utbildningsåtgärder. Nu skulle man kunna tro att det löneglapp som jag har påvisat för dessa län har resulterat i att mer pengar investerats i industrin, men dess värre är det inte så. I länsplaneringen framkom att i Kalmar län hade industrin 1973 investerat 2,4 96 av rikets samlade realkapital. Men andelen sysselsatta var dubbelt så stor, dvs. 4,9 96. På ett visst investerat belopp i industrin har Kalmar län alltså dubbelt så många sysselsatta som rikets genomsnitt. Detta är utomordentligt allvarligt på lång sikt, som jag ser det. På Gotland är förmodligen situationen ännu värre. Med detta som bakgrund är det uppenbart att sydöstra Sverige har behov av snara regionalpolitiska insatser av olika slag. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till inrikesutskottets uttalanden 1971 och 1973 angående behovet av insatser i sydöstra Sverige. Jag har stor förståelse för att insatser behövs också i Älvsborgs län och för reservationen 7 av fru Hörnlund. Tekoindustrin är onekligen mycket hårt drabbad och kommer att vara det även i fortsättningen. Jag hoppas därför att åtgärder kan vidtas för att klara också den delen. I södra Sverige torde det vara sydöstra Sverige och Älvsborgs län som har det mest bekymmersamt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1-6 samt till reservationen 8.
Herr talman! Beträffande reservationen 8 ber jag få hänvisa till utskottets — bortsett från herr Nilsson i Kalmar — enhälliga uttalande. Det finns att läsa på s. 27. När det gäller de regionalpolitiska medel som herr Nilsson efterlyser vill jag bara hänvisa till att vad vi i dag diskuterar är den nya inriktning som regionalpolitiken håller på att få. De medel som skall användas kommer vi att diskutera vid ett senare tillfälle i riksdagen. När det gäller planeringen av kommunikationerna och riktlinjerna för fullföljandet av Länsplanering 1974 och undanröjande av vissa förvärvshinder, är just resemöjligheterna en viktig faktor. Jag kan säga att när det gäller kollektivtrafiken försöker man inrikta den planeringen så att den anpassar sig till och kan fungera i lokala arbetsmarknader där det skall ske en anpassning av bostäder och arbetsplatser. Det här är en väldigt viktig sak som har kommit med i de nya länsstyrelseanvisningarna.
Herr talman! Herr Stridsman säger att vi nu bara diskuterar inriktning av regionalpolitiken, att det bara är så att säga målen som skulle diskuteras. Men, herr Stridsman, ni i centerpartiet har ju länge gått till torgs och sagt att ni skall ha denna decentraliserade inriktning. Då måste ni väl ändå, för att kunna genomföra den inriktning som ni nu pläderar för, också något ha diskuterat vilka medel ni skulle använda, hur ni skulle kunna genomföra det. Hur skall ni förflytta 85 000 människor upp till Norrbotten och skaffa jobb till dem där? Hur skall ni klara, vilket ni tydligen har kommit underfund med nu, att de allmänna kommunikationsmedlen måste förbättras? Har ni inte alls diskuterat vad det kommer att kosta i så fall? Det kommer ju att röra sig om stora pengar som kommunerna, landstingen och staten måste gå in med. Trots att vi i dag har ett skatteläge som ligger mycket högt så är ni beredda att göra de här insatserna. Men ni säger inte någonting om vad det kommer att kosta eller vilka medel som ni tänker genomföra det med. Då måste jag säga att den här målsättningen är ytterligt tunn. Det är, som jag sade, bara svammel och oändliga fraser som centerpartiet kommer med utan att ha någonting bakom.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar efterlyser vad vi har för medel. Jag upprepar att vi i dag när det gäller utskottsbetänkandet 23 i första hand diskuterar mycket av det som gäller planeringsinriktning. Låt mig dock få påpeka att det som industriministern föreslår i budgetpropositionen angående offertsystemet är ett nytt medel som tyvärr från 1969 till 1977 har legat i en av kanslihusets byrålådor och inte använts. Det är först nu det medlet har aktualiserats och kommit fram och, som vi hoppas, skall ge effektfulla insatser speciellt i, som sägs i propositionen, mitt eget hemlän Norrbotten, plus i de andra områden i Norrlands inland där svårigheterna är stora. Sedan är det en annan sak att herr Nilsson helt stilenligt fortsätter den gamla socialdemokratiska linjen — det här med centralisering är billigt och bra, allt som är decentralisering kostar mycket pengar. Jag tycker att det är helt avslöjande var de grundläggande skillnaderna finns mellan herr Nilsson i Kalmar och mig.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år ställt det kravet på regionalpolitiken att den skall syfta till full och effektiv sysselsättning utan flyttningsförluster. Detta gäller naturligtvis framför allt skogslänen och Norrland. Våra krav innebär också att man i största möjliga utsträckning skall åstadkomma ett varierat näringsliv. Det räcker inte med att antalet arbetstillfällen stämmer med antalet arbetande; det måste också finnas tillgång till olika typer av jobb. Vi ser det exempelvis som i hög grad oroande att Stockholmsregionen f. n. håller på att utarmas på arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Vi kan inte heller acceptera att man flyttar arbetsplatser mellan olika regioner i landet. I stället måste antalet arbetstillfällen ökas kraftigt. På den punkten har vi ju också fått ett uttalande från talesmän för centerpartiet, som fann sig föranlåtna att i valrörelsen gå ut med ett löfte om 400 000 nya jobb. Hittills har vi emellertid inte sett någonting av dessa nya jobb. Det löftet har inte till minsta del infriats. Vänsterpartiet kommunisterna avvisar en politik som går ut på att lönarbetarna via skatterna samt statliga gåvor och subventioner skall betala kapitalägarna för att få jobb. Vi anser i stället, att när kapitalet inte förmår att garantera sysselsättningen för människorna där de bor, så har kapitalägarna definitivt förbrukat rätten att förvalta detta kapital. Då måste staten träda till. Genom förstatligande och utvecklande av egna program för tillverkningsindustri och utbyggnad av eftersläpande samhällssektorer måste staten trygga sysselsättningen för lönarbetarna. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vpk:s förslag bör ses när det gäller förstatligande av gruvoch stålsektorn, rederierna och varvsföretagen, skogsindustrin samt betydande delar av textiloch beklädnadsindustrin — för att här bara ta några exempel. Samtliga dessa sektorer är av utomordentligt stor regionalpolitisk betydelse genom sin lokalisering till vissa centra och regioner i landet.

Jag syftar här på de företagsfusioner som nu är aktuella och som kommer att innebära djupa ingrepp för både människor och företag. Det är ett faktum att företagsfusioner betyder ett mindre antal anställda. De företag som det här gäller skall minska kostnaderna, och det går ut över antalet anställda, som i viss utsträckning förlorar sina Nr 131 arbeten. Produktiviteten skall öka, men det skall ske med ett mindre Fredagen den antal anställda. 13 maj 1977 Den fusion som nu är aktuell gäller Volvo-SAAB. Men där är en annan fråga än fusionen inte mindre intressant, nämligen frågan om un Regionalpolitiken derleverantörerna. Drygt 25 000 människor i över 1 100 företag i olika delar av landet är Volvos och SAAB:s underleverantörer. Hur kommer framtiden att te sig för många av de företagen? Det är sedan länge känt att innan fusionen Volvo-SAAB företogs var ledningen för Volvo inställd på att antalet underleverantörer skulle komma att minska väsentligt. Volvo behövde nämligen större företag som underleverantörer, företag som hade möjligheter att investera i effektivare utrustning och som kunde förbilliga produktionen, bl.a. genom större tillverkningsserier. De många mindre företagen, som inte hade dessa möjligheter, räknade man med skulle slås ut från marknaden. Vid alla fusioner har det visat sig att de ansvariga kallt räknar med större produktivitet och större lönsamhet genom ett mindre antal anställda. Men hur kommer det då att gå med dessa 25 000 människor i de över 1 100 företagen som är underleverantörer och som finns på minst lika många orter i landet och som utgör Volvo-Saabs underleverantörer? I detta sammanhang är ju debatten om befolkningsramar ett jagande efter vind. Inga befolkningsramar ordnar sysselsättning på det här området. I en intervju i tidningen Dagens Industri den 10 maj med underleverantörer till Volvo-SAAb säger en av dessa mindre företagare: ”Vi kommer att rationaliseras bort, även om det inte sker något drastiskt inom det närmaste året. De företag som har ett kunnande får fortsätta. De små med enklare produktion kommer att försvinna.” En annan företagare som är större underleverantör säger till samma tidning: ”De mindre underleverantörerna kan inte, som vi, investera i den utrustning de längre serierna kommer att kräva. Inte heller lägga upp mellanlager-beredskapslager — vilket vi gör i dag.” Fusionen mellan Volvo och SAAb och problemet med att åtskilliga mindre underleverantörer säkerligen kommer att försvinna kommer att skapa regionala sysselsättningsproblem i betydande omfattning. Frågan om regionalpolitiken gäller just sysselsättningen, att skapa arbete och utkomst åt folket i landets olika regioner och orter. Den frågan löser man inte med befolkningsramar. Sedan kan socialdemokrater och borgare diskutera hur mycket de vill. Det är ändå sysselsättningen det är fråga om. Till en del tycks socialdemokraterna i denna riksdag hålla med om detta, att döma av deras motioner och reservationerna till detta betänkande. I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas ett 30-tal motioner som alla visar på en och samma sak: det akuta hotet mot sysselsättningen i stora delar av vårt land. Därmed anger man också vad som måste vara grunden för den regionala utvecklingen, nämligen säkrandet av rät Socialdemokraterna i vårt land har i åratal drivit en politik som genom gåvor, subventioner, fördelaktiga lån och genom möjligheter till nedplöjning av vinstmedel har försökt locka företag att etablera sig på orter som hotas eller drabbas av arbetslöshet. Nu fortsätter den borgerliga regeringen den politiken. Det som för vpk har varit uppenbart hela tiden, nämligen att samhället genom denna gåvooch subventionspolitik aldrig kan skaffa sig den kontroll över näringslivet som är nödvändig för att åstadkomma en planmässig regional utveckling, har nu börjat bli uppenbart för allt fler.

I det nu aktuella betänkandet, liksom tidigare vid behandlingen av regionalpolitiken, har befolkningsramarna spelat en framskjuten roll. Vpk har redan tidigare hävdat att det är meningslöst att tala om befolkningsramar så länge samhället inte har skaffat sig nödvändiga medel för att styra näringslivets lokalisering och utveckling genom kontroll av det privata näringslivet och genom etablering av statliga företag. Att som de borgerliga partierna och socialdemokraterna fastställa mål när det gäller befolkningsramar utan att vara beredda till de politiska ställningstaganden som dessa mål kräver är egentligen att förfara bedrägligt. Om man vill ha en viss regional utveckling här i landet, om man anser att det är viktigt, då måste man också ha viljan att fatta de politiska beslut som är nödvändiga för att åstadkomma detta. Annars kan det aldrig bli annat än oförverkligade önskemål — i bästa fall. Folket=väljarna kan ges falska förespeglingar om möjligheterna att lösa sysselsättningsfrågorna. Det finns alltså ett trettiotal motioner med yrkanden om regionalpolitiska insatser på skilda håll i landet. Förslagen ligger i allmänhet i linje med den hittills förda regionalpolitiken men får trots detta en omild behandling av utskottet. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att reagera mot den omåttliga tilltro till de uttalanden som gjorts av regeringens båda orakel, herrar Ahlmark och Åsling, när det gäller sysselsättningsfrågor, vilka utskottet ger uttryck för och använder som motivering för avslag på flera motioner. Oraklet har svarat, men den som frågat får tolka svaret som han eller hon finner för gott, även om svaret inte innehåller någon som helst substans. På en rad olika ställen i utskottsbetänkandet hänvisar utskottet till arbetsmarknadsministerns och industriministerns svar på frågor i denna kammare om sysselsättningen. Tillåt mig, herr talman, ta några exempel. Regeringen skall enligt oraklet herr Ahlmark vara beredd att — märk väl — ”så långt det är möjligt” medverka till en förstärkning av den offentliga sektorn i Kalmar län. Vad som av herr Ahlmark betraktas som möjligt framgår däremot inte. Möjligen kan det tolkas som ett ”lycka till”. Hur skall detta orakelsvar tolkas? Bristen på argument från utskottet för avslag på motioner är beklämmande då dylika undantag anförs som de bärande argumenten. På flera ställen i utskottsbetänkandet hänvisas till vad herr Ahlmark och herr Åsling sagt i olika sammanhang, nämligen att regeringen är beredd att pröva ”alla seriösa projekt i positiv anda”. Ja, det minsta man kan begära av en regering är väl att den skall pröva alla seriösa projekt i positiv anda, men det uttalandet anförs här som utskottets motivering för att avstyrka motionen. Men var i detta sammanhang har oraklen Ahlmark och Åsling sina seriösa projekt? Det är detta som är huvudfrågan i detta sammanhang. I motionen 890, till vilken jag i detta sammanhang yrkar bifall, föreslås sysselsättningsfrämjande åtgärder för norra Bohuslän — en statlig miljövänlig industrisatsning i detta område. Motionen finner dock inte nåd inför utskottet. Den avstyrks med följande motivering: ”Regeringen kommer enligt statsrådet Ahlmark att positivt pröva varje seriöst förslag som kan medföra en förbättrad sysselsättningssituation i regionen.” Det är detta befolkningen i norra Bohuslän skall klara sig på i framtiden. I övrigt säger utskottet att det inte finner skäl att föreslå någon åtgärd på grund av motionen utan hänvisar återigen till vad statsrådet Ahlmark har sagt i något sammanhang, nämligen att lagerstöd och lokaliseringsstöd kommit området till del och att ca 1 000 personer som riskerar permittering kommer i åtnjutande av utbildning. Det är tydligen den s.k. 25 kronan som här spökar. Vad statsrådet Ahlmark sagt i detta sammanhang är inget unikt för området norra Bohuslän — det gäller ju snart sagt för hela landet och kan därför inte vara bärande skäl för avslag på motionen. Jag lyssnade till vad fru Margaretha af Ugglas här alldeles nyss sade om att sysselsättningssvårigheterna har blivit så stora i vårt land på senare tid att vi skulle ha behov av att göra hela landet till ett stödområde. Detta har tydligen hänt under de senaste månaderna — vi fick ju en ny regering i höst. Att detta område därtill skall komma i åtnjutande av att statsrådet Ahlmark positivt skall pröva varje seriöst förslag som kan förbättra sysselsättningssituationen i norra Bohuslän gäller, skulle jag förmoda, hela landet, och inte bara norra Bohuslän — för nog skall väl regeringen pröva alla seriösa förslag, varifrån de än kommer i vårt land; det kan väl inte vara någonting unikt för norra Bohuslän? Nu kan vi emellertid trösta oss med att denna motion inte har blivit avstyrkt av utskottet, utan bara har fått den förmånliga skrivningen att den ”inte föranleder någon riksdagens åtgärd”. Men denna mjuka skrivning, om jag får uttrycka det så, gynnar knappast befolkningen i norra Bohuslän. Den befolkningen kan inte livnära sig på ett mjukare avslag än vad som kommit en del andra motioner till del. Så, herr talman, några ord med anledning av motionen 410, under tecknad av några socialdemokrater. Den ligger nämligen helt i linje med den motion som jag stod för vid förra årets riksmöte och som bl.a. yrkade på arbete och sysselsättning åt kvinnor och ungdom i glesbygden. I motionen 410, som finns med i det utskottsbetänkande som vi behandlar i dag, yrkas på försöksverksamhet i kommunerna Ragunda och Berg i Jämtland. Jag hade i förra årets motion tagit upp frågan om försöksverksamhet för Västernorrlands inland och glesbygd och då plockat ut kommunerna Sollefteå och Ånge med krav på arbete åt framför allt kvinnor och ungdom. Nu kommer vi från vänsterpartiet kommunisterna att stödja motionen 410 och därmed reservationen 5 vid omröstningen senare i dag. Jag lyssnade till herr Fagerlund, som bl.a. talade varmt för glesbygderna. ”Vi måste pröva andra metoder än bara de traditionella beredskapsarbetena”, sade han, om jag inte hörde fel. ”Det är märkligt att centerpartiet nu gått emot arbetet åt folket i glesbygden.” Innehållet i motionen 410 är egentligen detsamma som i den motion jag hade i fjol, bara med en annan klädnad. Då var socialdemokrater och centerpartister helt överens om att avslå min motion — och så kommer nu socialdemokraterna med något liknande i år och anklagar centerpartiet för att inte vilja stödja deras motion. Men centerpartisterna är ju konsekventa och handlar på samma sätt som i fjol. De har ingenting över för glesbygdsbefolkningen. Det är socialdemokraterna som har ändrat sig i år. Detta hälsar jag naturligtvis med stor tillfredsställelse. Till slut herr talman, en fråga till arbetsmarknadsutskottets talesman vid sidan av andra frågor som jag ställt till honom. I det betänkande från arbetsmarknadsutskottet, 1976/77:23, som kammaren nu behandlar framgår det på s. 31 i utskottets hemställan att ett enigt utskott i vissa fall beslutat rekommendera riksdagen att avslå nio motionsyrkanden. I 20 fall används skrivningen att motionen eller yrkandet ”inte föranleder någon riksdagens åtgärd”. Min fråga till utskottets talesman är vad som är skillnaden i sak mellan dessa båda skrivningar. Själv tolkar jag skrivningarna på det sättet att båda innebär avslag på yrkandena. Men om detta stämmer, varför då ha olika skrivningar när man behandlar detta 30-tal motioner? Det försvårar för folk i allmänhet, och framför allt för skolungdomen, att förstå riksdagens handlande. Det språk som förekommer i denna riksdag i utskott och i andra sammanhang är minsann torrt nog ändå utan att skrivningarna skall behöva vara formulerade på ett sådant sätt att folk inte begriper dem alls. Jag skulle därför vara tacksam om utskottets talesman här ville förklara sig på den punkten. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till motionen 890.

Herr talman! Underlaget för den diskussion vi nu för är i första hand industridepartementets bilaga till budgetpropositionen 1977, det avsnitt som rör regional utveckling. Men till grund för ärendets behandling ligger också de beslut om regionalpolitikens inriktning och stödformer som fattats av tidigare riksmöten, senast vid behandlingen av proposition 1975/76:211 om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik. De beslut som då fattades bygger på regeringsförklaringens uttalande, att regionalpolitiken skall förstärkas, så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service och en god miljö. Den hittills förda regionalpolitiken har bidragit till att nettoutflyttningen från exempelvis skogslänen har minskat. Vi har fått en bättre regional balans mellan länen. Nu gäller det att komma till rätta med den obalans som finns när det gäller arbetstillfällen inom länen. Den flyttning som pågår från glesbygden till kommuncentra och från kommuncentra till regionala och primära centra förekommer inte enbart inom skogslänen, utan den utvecklingen präglar många län i vårt land. Det här är en utveckling som måste brytas. De regionalpolitiska medlen måste förstärkas och förfinas. Sysselsättningsutredningen har också i uppdrag att se över formerna för det framtida stödet. Och det är med hänvisning till detta som utskottet avstyrker en del i och för sig mycket välmotiverade motionsförslag. Det finns ju många orter som nu drabbas av de strukturförändringar som svensk industri genomgår. Huvudlinjen i den framtida stödverksamheten måste enligt min mening även fortsättningsvis vara att låta de tillgängliga resurserna i huvudsak komma de mest problemfyllda områdena till del. Det finns f. n. en mångfald olika regionalpolitiskt inriktade stöd, så många att företagen har svårt att veta när, var och hur de skall användas. Informationen till företagen bör uppmärksammas när det kommer nya förslag. Med den årliga uppföljning av länsplaneringen som riksdagen redan beslutat om kommer vi att få ett bra underlag för den sysselsättningsplanering som man just nu prövar formerna för i sysselsättningsutredningens regi, en planering som kommer att bli till god hjälp för insättande av rätta åtgärder i syfte att skapa fler jobb. Från folkpartiets sida anser vi det viktigt att det skapas en bättre balans inom och mellan olika regioner när det gäller fördelningen av arbetstillfällen. Det är också viktigt att olika slags förvärvshinder undanröjs, så att det äntligen skapas en jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. En av förutsättningarna för att få en bättre inomregional balans är att mindre och medelstora företag får bra arbetsvillkor. Det krävs en näringspolitik som stimulerar till företagande och en regionalpolitik som ger ett företagande på lika villkor i vårt land. Det krävs också en ekonomi i god balans, om vi skall få fler arbetstillfällen här i landet. I den proposition som nu lagts fram finns bl.a. förslag som är avsedda att vara ett stöd för de delar av landet som har det speciellt besvärligt, dvs. skogslänen. Utskottet har anslutit sig till förslagen, och jag vill peka på några av dem. Inom ramen för nuvarande lokaliseringsbidrag/lokaliseringslån föreslår industriministern att 40 milj.kr. skall anslås för bidragsgivning enligt offertprincipen. Offertprincipen innebär att regeringen, efter prövning i varje enskilt fall, kan lämna särskilt bidrag för att täcka klart avgränsade merkostnader till följd av en regionalpolitiskt betingad lokalisering. Avsikten är att bl.a. pröva detta system på projekt som Norrbottensdelegationen kan komma att föreslå. Det gäller projekt inom både industrisektorn och den näringslivsinriktade servicen. Detta ger en möjlighet att ta inte bara företagsekonomiska hänsyn vid en företagsetablering utan också samhällsekonomiska. Den försöksverksamhet som f. n. pågår i tolv kommuner, bl.a. i min hemkommun Kiruna, med intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser och som har givit åtskilliga arbetstillfällen får nu en höjning av anslaget med 3 milj.kr. Det kan tyckas vara litet, men detta anslag har varit oförändrat sedan 1973/74 och behövde mycket väl en höjning för att verksamheten skulle kunna återställas till tidigare nivå. Det har sagts tidigare här i diskussionen att den privata företagsamheten svikit Norrbotten. Det är känt att Norrbotten har svåra sysselsättningsproblem. Jag måste säga att jag finner det väldigt naturligt att de insatser som görs i Norrbotten till mycket stor del utgörs av statliga insatser, eftersom staten är ägare till de flesta naturtillgångarna där uppe. En ny anslagspost tas upp i budgeten för särskilda sysselsättningsinsatser. Därifrån skall bidrag kunna ges till kommuner som i mindre orter inom det inre stödområdet uppför industrilokaler för uthyrning. Utskottet anser att detta stöd också skall kunna utnyttjas av Gotlands län. Insatser för Vindelälvsområdet kommer också att få bidrag från detta anslag. Företagareföreningarna får ökade resurser, och hantverksoch industrilånefonden förstärks — tillsammans åtgärder som innebär stöd till småföretagen och därmed ökade möjligheter till fler arbetstillfällen. Anslagen till och insatserna för regional utveckling utgör en grund för vårt arbete att få en bättre regional balans i vårt land. Och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska reservationerna. Men innan jag lämnar talarstolen skul!e jag vilja ta upp herr Nilssons i Kalmar uttalande. Herr Nilsson var så väldigt glad att Olof Palme sagt att man måste slå näven i bordet om det skall bli några jobb i det här landet. Ja, det räcker minsann inte med att slå näven i bordet. Det behövs ett intensivt arbete för att rädda jobb. När det gäller Olofström har herr Ahlmark och de fackliga organisationerna och företaget tillsammans arbetat intensivt för att få fram den lösning som nu föreligger och som har givit till resultat att arbetstillfällena f.n. är tryggade i Olofström genom en annan produktion.

Herr Nilsson är ju också revisor i Statsföretag och torde ha stora möjligheter att den vägen påverka och påpeka när det behövs insatser.

Herr talman! Jag måste anknyta till vad herr Stridsman sade i ett av sina många inlägg. Jag är ledsen om jag nu får honom att gå upp på nytt: både för hans eget vidkommande och för kammaren är det kanske litet enformigt. Men jag måste ju reagera mot hans beskrivning av de förändringar som skulle ha skett. Han sade att den nuvarande industriministern hade fått de medel som behövdes för att driva en regionalpolitik i motsats till hur det var tidigare. Herr Stridsman! Jag tror att vi gör klokt i att och se hur utvecklingen blir. Om den nuvarande industriministern lyckas så bra som Rune Johansson och Krister Wickman har gjort när det gäller att ge arbetstillfällen åt de norra delarna av Sverige tror jag att vi skall vara mycket glada. Men jag vågar inte ställa förhoppningarna högre än så. Herr Stridsman sade också att han hade ett speciellt intresse för den motion som väckts av de skånska riksdagsledamöterna, och han försökte därvid lära oss hur vår egen motion skulle läsas. Herr Stridsman sade att han hade svårigheter att förstå den. Det tillhör inte det mest intressanta att i sådana här sammanhang uppehålla sig vid formella ting, men jag skall ändå göra det. Det finns i utskottets skrivning ett påstående, där man säger: ”Metoden att ge sådana preciserade anvisningar använde riksdagen f.ö. även år 1972 för planeringen i skogslänen —---.” Men, herr Stridsman, det är ingen korrekt beskrivning av vad som förekom. Sanningen är ju att utskottet anslöt sig till vad departementschefen hade anfört i detta avseende. I utskottets skrivning finns vidare ett uttalande som har den innebörden att utskottet anser det vara önskvärt att planering och ambitioner i skogslänen primärt inriktas på de högre talen i planeringsramarna. Vad innebär nu detta? Jo, det är helt enkelt ett besked om att utskottet ingenting har att invända emot att man i de här länen ställer målet enligt de högre ramarna. Så måste man väl uppfatta den här skrivningen. Det är inte något slags påbud om att så här skall det vara, utan det är ett besked om att det kanske inte är ur vägen att man har dessa ambitioner. För oss som har skrivit motionen är det väldigt viktigt att man i länen får utrymme för sina ambitioner och att riksdagen inte genom uttalanden alltför hårt binder länsstyrelserna och kommunerna i deras planering. Herr Stridsman bör observera att de planeringsramar vi håller oss med rör sig om endast ca 4 96 spännvidd. Om man reducerar det utrymmet och anmodar länsstyrelser och kommuner att ligga vid den nedre eller övre gränsen, då får de kanske en enda procent att röra sig med i sin planering. Det är ju fullständigt absurt att resonera på det sättet, och då kommer man tillbaka till de bestämda befolkningsramar som ni ti digare här i riksdagen har ansett vara eftersträvansvärda. Vad vi har föreslagit i vår motion är helt enkelt att man för Malmöhus län skall ange ett befolkningstal som ligger inom den i propositionen angivna befolkningsramen, dvs. mellan 740 000 och 770 000 invånare år 1985. Detta borde stå helt klart. Allra minst herr Stridsman borde vara oviss på den här punkten, eftersom vi bara för några månader sedan hade en debatt i kammaren kring just dessa frågor. Det är således inte svårt att förstå vad som menas med vår motion. Om vi nu skall vara så nogräknade och fina i kanten, så kanske jag får fråga herr Stridsman vad utskottet menar med utskottets skrivning i övrigt. Också mina kamrater på Skånebänken skulle vilja veta det. När vi har läst utlåtandet har vi haft svårt att komma underfund med vad utskottet egentligen menar. Utskottet säger att de befolkningsramar som finns i tabellen ”gäller i sin helhet för samtliga län”. Befolkningsramarna gäller, sägs det. Men vad menas med det? Det angavs ju tidigare, och det nämndes också vid höstriksdagen, att planeringen primärt skulle inriktas mot de nedre talen för storstadslänen, mot de övre för skogslänen, och för övriga län skulle man sikta mot mitten i planeringsramarna. Primärt skulle detta gälla, sade man då. Herr Stridsman vet väl liksom jag att primärt betyder ”i första hand”. Gå till ordboken! Där står det som första alternativ att det betyder ”i första hand”. Sedan kan det betyda ”grundläggande” osv., men primärt betyder alltså bl.a. ”i första hand”. Nu säger herr Stridsman alltså: I första hand skall det i första hand gälla, osv. Är det ett uttryck för att den här inriktningen skall bli mer markerad än förut? — Jag kan lämna det därhän. Det är inte särskilt intressant att diskutera ord, men jag vill visa herr Stridsman vart det för om man är alltför kräsen i fråga om ordvalet. Jag tycker att det är viktigt att vi får ett besked på den här punkten. Vi borde ha haft industriministern här i dag när vi diskuterar hur regionalpolitiken skall utformas för framtiden. Det hade varit värdefullt att få veta av honom vilka anvisningar man tänker ge till länsstyrelserna för det fortsatta planeringsarbetet. Varken författning nr 2 år 1977, som man hänvisar till, eller andra anvisningar säger mer än just de ord som står i utskottets betänkande. Jag har läst anvisningarna som gick ut i mars till länsstyrelserna. Jag har inga invändningar mot dem. Det finns många bra saker där. Men det finns inte på någon punkt något uttryck för att man inom länen eller kommunerna har någon frihet att gå ifrån de anvisningar som utskottsmajoriteten vill ge. Låt mig därför bara ställa en fråga: Menar herr Stridsman och utskottsmajoriteten i övrigt att det skall vara möjligt för en länsstyrelse att i sin planering välja en riktpunkt som länsstyrelsen själv bedömer som lämplig, förutsatt att den håller sig inom ramarna? Jag vill ställa den frågan, eftersom herr Stridsman säger att ramarna kommer att gälla i framtiden. Jag vet att det här resonemanget för många inte är särskilt intressant. Det är ett tekniskt resonemang, och det kanske hellre borde föras med dem som skall föra ut anvisningarna. Jag har ändå försökt ställa frågan så enkel som möjligt, och jag tror att det är viktigt att få ett svar på den. I det svaret, herr Stridsman, ligger också ett svar på frågan: Vill ni verkligen att det skall ges större möjligheter för regionerna och kommunerna att själva få vara med om att bestämma i det här sammanhanget? Låt mig till sist knyta an något till den andra motionen från skånsk sida, som gäller planeringsarbetet i länen. Där har vi betonat önskvärdheten av en samverkan över länsgränserna. Vi känner i Skåne ett tydligt behov av att båda länsstyrelserna där i sin planering samordnar sitt arbete i högre grad än vad skett hittills. Det kan nog vara skäl till samordning också för andra områden i vårt land, speciellt nu när man går in för att låta kommunerna göra sina bedömningar. När vi kommer in på den sektorsvisa planeringen tror jag också att en samordning blir ännu mer angelägen. Därför vill jag uttala min tacksamhet för att man i utskottet på den här punkten har understrukit betydelsen av ett samarbete i Skåne i det här avseendet. Det sätter jag värde på. Mer har jag, herr talman, inte anledning att anföra i det här inlägget.

Herr talman! Låt mig allra först säga att det alltid är trevligt att få diskutera med herr Holmqvist. Vi har haft rätt många debatter inom det regionalpolitiska fältet och fört dem på ett trevligt sätt. Vad beträffar det jag sagt om att det blivit en förändring när vi har fått en ny industriminister vill jag framhålla att det jag i första hand åberopade var förändringen beträffande offertsystemet. Jag sade att den dåvarande industriministern, Krister Wickman, aktualiserade även detta förslag när Statsföretag bildades 1969. Men sedan har det inte hänt någonting utan det har legat i en skrivbordslåda i kanslihuset. Det är först nu, när vi fått en ny regering och en ny industriminister som den här metoden, nämligen att förena det företagsekonomiska med det samhällsekonomiska, aktualiserats för att få företag till landsdelar som Norrbotten och att den nu fått den betydelse som riksdagen länge väntat på. Så till befolkningsramarna!

Dessutom stod det i den författningssamling som gick ut till länsstyrelserna att planeringen i skogslänen i första hand skulle inriktas mot de övre talen. Detta är obestridligt. När vi i dag behandlar frågan om befolkningsramarna säger reservanterna — herr Holmqvist är också inne på den linjen — att det som var flexibelt och bra 1972 är ett fixt tal 1977. Det är därför jag har sagt till tidigare socialdemokratiska talare att jag har svårt att förstå hur ni kan förena dessa båda ståndpunkter. I dag kräver ni flexibilitet, men samtidigt yrkar ni bifall till den motion som herr Holmqvist är huvud motionär för och där det krävs att man skall ange ett befolkningstal. Det är det utskottsmajoriteten reagerar emot. Jag får återkomma ytterligare till herr Holmqvist i min nästa replik.
Herr talman! Egentligen behöver inte det här någon kommentar — det visar vilket ordrytteri herr Stridsman ägnar sig åt. De anvisningar som han åberopar har jag förmodligen skrivit själv. Jag vågar fortfarande påstå att att de icke är tvingande. Jag har dem inte här, men herr Stridsman och jag kan ju se efter sedan. Gärna det, att man diskuterar sådana här formuleringar. Men det viktiga är att man lokalt och regionalt får möjlighet att uttrycka sina intentioner om utvecklingen. Vi kanske har olika sätt att uttrycka oss. Det kan hända att skåningen uttrycker sig på ett annat sätt än norrlänningen gör. Men nog borde det, efter den debatt som förekommit tidigare här i kammaren och efter alla socialdemokratiska motioner i frågan, vara fullt begripligt att vi aldrig varit anhängare av de fasta befolkningstalen. Herr Stridsman sade att det står i motionen att befolkningstalen skall ligga inom gränserna. Uttrycket att de skall ”ligga inom” har herr Stridsman själv lagt till. Det finns icke i motionen. Herr Stridsman vet lika väl som jag att en del i utskottet reagerat mot att utskottet felaktigt beskrivit vad motionen innebär. Men det här är egentligen att tvista om formaliteter. Det viktiga är att få ett besked om sakinnehållet. Är det verkligen så, att det föreligger en möjlighet för länsstyrelserna att göra en egen bedömning som kan gå längre eller vara snävare än den som framgår av anvisningarna?
Herr talman! Jag skall ta upp en fråga som jag inte hann beröra i min första replik. Vi har aldrig från centern föreslagit fasta befolkningstal. Vi har talat om befolkningsriktvärden. På s. 9 i betänkandet har utskottsmajoriteten slagit fast att det inte är fråga om ett påbud från riksdagen. Vi säger att ”statliga myndigheter, som i sin planering har att utgå från de angivna befolkningsramarna, skall hålla en planeringsberedskap för att möta de problem som uppstår om utvecklingen skulle komma att avvika väsentligt från vad som antagits”. Det är svaret till herr Holmqvist.
Herr talman! Det är onekligen ett svar, men det är inte ett svar i sak — herr Stridsman talar i stället om något annat. Jag får tyvärr notera att herr Stridsman, trots att han har haft tillfälle att ge uttryck för vad som gäller, har avstått från att göra det.

Herr talman! Mitt hemlän Värmland har fått vidkännas en mycket stor befolkningsminskning under 1960-talet. Befolkningsutvecklingen har dock visat positiva tal under senare år. Däremot är ålderstrukturen i länet ogynnsam med en i förhållande till genomsnittet för riket större andel personer i högre åldrar. Utvecklingen i länet har också inneburit inomregionala problem. En ökande andel av befolkningen är bosatt i Karlstadsregionen, medan i synnerhet de norra och västra delarna av länet har minskat sina andelar. Jag vill dock påpeka att denna utveckling har dämpats under de senaste åren. Näringslivet i länet har under de senaste årtiondena genomgått en omfattande strukturomvandling. Antalet sysselsatta inom jordoch skogsbruket har minskat betydligt, men andelen sysselsatta inom dessa näringsgrenar är högre än i riket i genomsnitt. Även andelen sysselsatta inom industrin är förhållandevis hög, medan servicenäringarnas andel visar lägre tal än genomsnittet för riket. Den aktuella arbetslöshetsstatistiken visar att antalet arbetslösa kassamedlemmar minskat något sedan förra året. Antalet uppgick till bortemot 2 500 under februari månad i år. Andelen arbetslösa kvinnor har dock ökat från 38 till 44 96. Under senaste året minskade antalet lediga platser med ca 100 och uppgick i februari i år till knappt 900. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning ökade betydligt under senaste året, medan antalet personer i beredskapsarbete var i stort sett konstant. Utvecklingen i Värmland företer sålunda ingen ljus bild. I motionen 1262 av herr Aspling m.fl. föreslås en rad åtgärder i syfte att förbättra arbetsmarknadsläget i länet. Både de akuta och de mer långsiktiga problemen är enligt motionen av sådan omfattning att det krävs kraftfulla samhällsinsatser för att klara dem. Motionärerna för fram krav på bl.a. förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser, statlig företagsetablering, utveckling av det regionalpolitiska stödet, industricentrum till Torsby samt regionalpolitiskt stöd till turistanläggningar. Riksdagen behandlade förra året frågan om ett industricentrum i Torsby men beslöt då att Ånge och Vilhelmina stod närmast i tur att få industricentra. Vid det tillfället reserverade jag mig i utskottet till förmån för Torsby. Utskottet anser det inte möjligt att i dag ta upp frågan om ett industricentrum i Torsby. Motionärerna yrkar dessutom att riksdagen skall begära att regeringen redovisar sitt ställningstagande till länsprogrammet för Värmland och därvid anger vilka insatser man är beredd att göra för att förverkliga de regionalpolitiska målen när det gäller befolkning och sysselsättning. Jag tror att jag vågar påstå att vi samtliga riksdagsledamöter ifrån länet kan ställa oss bakom de här kraven för att komma till rätta med sysselsättningen och befolkningsutvecklingen. Som framgår av vad jag sagt har den ogynnsamma befolkningsutvecklingen under 1960-talet under 1970-talet vänts i en positivare rikt ning. Emellertid fordras enligt utskottets uppfattning, och här är det ett helt enigt utskott som säger detta, fortsatta insatser särskilt i mindre bärkraftiga områdena i länet. I och med att regionalpolitiken enligt riksdagens beslut i höstas skall få en mer decentralistisk inriktning torde förutsättningarna för detta öka. Beslutet om befolkningsramarna för Värmland och övriga skogslän — med precisering till primärt de övre delarna av de föreslagna ramarna — är också ett uttryck för statsmakternas ambitioner för dessa län. Utskottet säger vidare att det därutöver vill framhålla att vissa av de frågor motionärerna tar upp är under behandling i sysselsättningsutredningen och att förslag på grundval av utredningens resultat avses bli framlagt av regeringen under nästa år. Nu hörde vi i går att industriministern inte trodde detta var möjligt förrän 1979, på grund av att sysselsättningsutredningen inte hinner bli färdig med sitt arbete. Som tidigare framhållits kommer regeringen inom kort att ge samtliga län föreskrifter och riktlinjer för fullföljande av länsplanering 1974. Länsstyrelserna skall inkomma med nytt underlag till regeringen, varefter långsiktiga beslut kan fattas under nästkommande år. Därmed erhålls bättre förutsättningar att mera långsiktigt bedöma behovet av fortsatta insatser i länet. Med hänvisning till det anförda bör motionen, enligt ett enhälligt utskott, inte föranleda någon åtgärd. Jag vill också poängtera att i regeringsförklaringen sägs det klart ifrån att regionalpolitiken skall förstärkas, så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö.